Herr talman! Det är bara en sak i fröken Engmans anförande som jag tycker förtjänar en viss kommentar. Fröken Engman sade att när vi från majoritetens sida säger att vi litar på föräldrarna, så är det samma sak som att nuvarande könsfördelning och könsfördomar kommer att bibehållas. Men det uttalandet visar väl en ganska skrämmande brist på förtroende för människorna själva. Vi har ju siffror, som riksförsäkringsverket tar fram och som fröken Engman nämnde, om än något oklart. Enligt de preliminära uppgifterna — som är ännu klarare än de definitiva, jag tidigare nämnde — har från slutet av 1974 andelen fäder som tagit ut föräldrapenning ökat från 2,7 96 till 9,2 96 under fjärde kvartalet 1976. — Nr 133 En klarare statistisk trend är det mycket svårt att finna. Till detta kommer Tisdagen den alltså den stimulans som vi lägger på. Jag är starkt övertygad om att 17 maj 1977 utvecklingen i denna riktning kommer att få en helt annan fart änden LL har haft tidigare, i synnerhet när det gäller den skärpta föräldrapenningen = Föräldraförsäkringsom ju inte är lika bunden vid traditioner kring födandet m.m. som en, m.m. den hittillsvarande föräldrapenningen. Fröken Engman säger att vi från folkpartiet vill ha lagstiftning kring könsrollsproblematiken. Ja, det vill vi ha. Vi vill ha skärpta lagar. Men man bör väl ändå ha klart för sig att det är en väsentlig distinktion mellan att med lagar bestämma över hur å ena sidan myndigheter och företag och samhällsapparaten över lag skall bete sig och å andra sidan hur den enskilda människan i sitt privata liv skall bete sig. Det är en väsentlig skillnad mellan dessa två typer av lagstiftning som styrmedel. Kanske är det en djupgående principiell skillnad mellan å ena sidan ett liberalt och å andra sidan ett socialistiskt samhällsskikt. Vi vill så långt det är möjligt undvika att detaljstyra individerna — vi har däremot inga särskilt påtagliga hämningar att styra samhällsapparaten så att den gynnar individerna; i det här fallet gynnas jämställdheten mellan män och kvinnor. Däremellan är det en central skillnad. Att dirigera människorna i deras privata rollspel tänker vi vänta med i det allra längsta.
Herr talman! Jag citerade mycket riktigt herr Gahrton som sagt: Vi litar till föräldrarna. Vad jag menar är att när man enbart är beredd att säga sig lita till föräldrarna ställer man i verkligheten föräldrarna utan det stöd i ryggen av lagstiftning som är nödvändigt för att de i realiteten skall kunna använda sig av de förmåner som fastslagits. Det är inte bara könsfördomar som existerar i dag, utan det finns även en arbetsgivarsida, men hela den här propositionen tycks andas en tro att det är en lätt match att komma till rätta med den sidan och att åstadkomma att dessa förmåner blir verklighet. Herr Gahrton talade om lagstiftning, men jag förstår ändå inte varför man skulle vara så rädd för att lagstifta i konkreta fall. Jag antar att en lagstiftning i könsfrågor kommer att vara tvingande på det viset att den till viss del styr det sätt på vilket tillvaron fungerar på de här punkterna. Jag menar att om det som föreslås skall bli en realitet måste i första hand de fäder som vill ta ut föräldraförsäkringen också kunna känna att de har lagstiftarnas stöd för det och att de inte är lämnade i händerna på i många fall ovilliga arbetsgivare.
Herr talman! Vi har ingenting emot att styra med stimulansåtgärder — det är ju precis det vi gör när det gäller sextimmarsdagen och den omdebatterade nionde månaden — men vi är restriktiva när det gäller att styra medelst dirigering av människors privatliv. si Man tror ibland, fröken Engman, att man här talar inför döva öron. Det förhåller sig ju inte så att vi bara litar till föräldrarna och inte vill göra någonting nytt alls, utan vi för in nya styrmedel genom den stimulans som finns i den nya principen. Fröken Engman försökte sätta i fråga huruvida det var någon ny princip, men det var inte särskilt lyckat, eftersom hon själv kom med ett citat som bevisade att det var en ny princip. Tidigare räknade man samman föräldrapenningen för föräldrarna utan något principuttalande om att den var individuellt uppdelad. Nu är den i princip individuellt uppdelad, men den kan genom ett särskilt förfarande överlåtas. Var och en som kan läsa innantill måste väl begripa att det är ny princip som därigenom införs: det är en stimulans till jämställdhet.
Herr talman! Herr Gahrton talar om stimulans till sex timmars arbetsdag. Det är klart att man kan stimulera med ord och övertala människor att det är riktigt med sex timmars arbetsdag, men det kan aldrig bli en reell stimulans eller en verklighet, om inte viljan till stimulans kombineras med att man ser till att människorna får ekonomiska möjligheter att utnyttja den rätten. Nu är det en stimulans för högavlönade, som redan i dag är de som tar ut föräldraförsäkringen. Detta tjänar inte det syfte som vi anser vara det riktiga.

Jag ställer faktiskt större krav på styrmedel!

Herr talman! Återigen är det välmenande samhället i färd med att tråckla till ytterligare några maskor i det snart hundraprocentigt heltäckande försäkringsnät som omtänksamma politiker lagt över det svenska folket. Men allting är som bekant inte pengar. De unga människornas situation i dag, som den kan gestalta sig, beskrevs häromdagen av en ung företagsläkare på ungefär följande sätt: En yngling har ett bra jobb och god lön. Han flyttar ihop med sin flickvän, som också förvärvsarbetar, och de har det bra tillsammans. De skaffar stereoanläggning, färg-TV, bil och sommarstuga. Snart blir flickvännen med barn, och när familjen utökas börjar problemen. För att de unga skall kunna behålla och helst utöka sin standard och sina prylar tar pojken extrajobb. Samhället hjälper till att öka deras möjlighet att skaffa statusobjekt genom att ställa upp med barntillsyn för ringa kostnad och med kollektivtrafik och sjukvård till nästan inga pengar. Nr 133 Samhället ställer också upp genom att betala en stor del av hyran, en Tisdagen den del av maten, en daglig tidning m.m. Den unga familjen kan skaffa 17 maj 1977 sig ett eget hem och ännu flera prylar. —— 2 Så småningom börjar barn nr 2 att anmäla sin ankomst. För att behålla — Föräldraförsäkringsin ersättning från föräldraförsäkringen så länge som möjligt efter ned = en, m.m. komsten försöker flickan arbeta ända fram till denna, men orkar inte utan måste sjukskriva sig. Trots att samhället ställer upp med sjukhjälp en eller två månader före nedkomsten och med föräldrapenning sju månader efter nedkomsten börjar problemen torna upp sig. Den unga familjen har ju höga kostnader med många prylar på avbetalning. Problemet är inte att pappan vägrar ställa upp med barntillsyn i enlighet med föräldraförsäkringens intentioner, för det löser trots allt inte familjens ekonomiska problem, som blivit för stora på grund av för snabb jakt efter hög standard. Nej, problemet är att både pappan och mamman efter andra barnet, om nu barntillsyn kan ordnas, tvingas jaga efter ännu bättre avlönat arbete, och även flickan måste ta extrajobb. Kommer så en lågkonjunktur, då det tidvis är svårt att få arbete, eller en sjukdomsperiod, då sjukersättningen givetvis inte ersätter alla extrainkomster, uppstår svåra problem. Den unge företagsläkaren slutade sitt anförande med att påvisa den starka ökning av psykosomatiska sjukdomar hos 20-åringar som kan konstateras i dag. Herr talman! Ekonomiska problem kan vi klara genom ett försäkringssystem, men hur skall vi kunna skapa en annan livsstil, ett annat statustänkande hos människorna? De här problemen är av en sådan dignitet att de självfallet inte kan lösas med så enkla medel som att införa ett tvingande moment i föräldraförsäkringen, som socialdemokraterna vill. Att med tvång mota hem pappan eller mamman från arbetet för att utöva barntillsyn under halva tiden vardera, om de skall kunna erhålla särskild föräldrapenning, oavsett under vilka förhållanden familjen lever och oavsett vad som i det enskilda fallet kan anses vara lämpligt, är en bekväm men dålig lösning av barntillsynsfrågan. De eventuella fördelar som vinns med detta system kommer att ges på bekostnad av allvarliga nackdelar; det kan t.o.m. bli ganska vanligt att en förälder mister halva ersättningen från föräldraförsäkringen. Intressant är också att socialdemokraterna vägrar att tillgripa tvång när det t.ex. gäller att rädda livet på en narkoman som behöver vård men gärna tar till tvångsmetoder för att fördela en familjs försäkringspengar mellan två föräldrar. Mycket märklig är också formuleringen i den socialdemokratiska reservationen, som beskriver regeringens förslag till särskild föräldrapenning. Revervanterna säger att det inte är rimligt att som regeringen föreslår ”införa regler som tvingar till utnyttjande av en redan befintlig förmån i föräldraförsäkringen för att man skall få del av den nya särskilda föräldrapenningen”. Ingen juridisk expertis 53 som jag har talat med och ingen av utskottets borgerliga ledamöter kan förstå detta påstående. Det är helt enkelt en massiv osanning, herr Aspling. Jag är ledsen över att behöva säga det, men man måste ju säga att ett påstående som inte är riktigt är osant. Regeringens förslag till särskild föräldrapenning innehåller inget som helst tvingande moment. Socialdemokraternas förslag är däremot som bekant tvingande. Enligt regeringens förslag kan en förälder helt frivilligt ta ut sex månader från föräldraförsäkringen i samband med ett barns födelse och senare ända tills barnet uppnått åtta års ålder disponera de tre återstående månaderna i princip som de vill. Eller också kan en förälder, fortfarande helt frivilligt, ta ut sju månader i samband med ett barns födelse och senare de två återstående som särskild föräldrapenning. Eller också kan en förälder ta ut åtta månader i samband med ett barns födelse och senare den återstående som särskild föräldrapenning. Som herr Gahrton påpekade kan föräldern i stället ta ut alla nio månaderna i samband med ett barns födelse. Både friheten och valfriheten är alltså totala, herr Aspling. Dessutom kan en förälder som vill deltidsarbeta — halvtid eller sextimmarsdag —- utnyttja den särskilda föräldrapenningen som komplement till deltidsinkomsten, antingen som hel föräldrapenning en månad, eller halv föräldrapenning i två månader, eller en kvarts i fyra månader. Regeringens förslag ger alltså så stor valfrihet och frivillighet att det kan komma att skapa problem för både försäkringskassorna och arbetsgivarna. Men för den enskilde föräldern är regeringens förslag vida överlägset det socialdemokratiska förslaget i reservationen. Detta är faktiskt sant, herr Aspling. Ert förslag är alltså inte ett dyft bättre än regeringens i detta fall. Skulle vi inte i sanningens intresse kunna vara överens om detta? Den nionde månaden, som enligt regeringens förslag enbart på grund av samhällsekonomiska bekymmer bara ger garantibeloppet 32 kr. diskriminerar ensamstående och låginkomsttagare, säger socialdemokraterna. Sanningen är att regeringens förslag inte diskriminerar någon. Alla får en månads förlängning av föräldraförsäkringen med full ersättning och en månad till med garantibeloppet. Alla får ökade möjligheter att efter fritt val disponera den sjunde ersättningsmånaden på många olika sätt, vilket nu inte är möjligt. Regeringens förslag är alltså en förbättring på avsevärda områden. Sedan kan vi alla helt naturligt önska att ge både nionde och tionde och ännu flera månader med full ersättning från föräldraförsäkringen. Men jag tror faktiskt, ärade kammarledamöter, att svenska folket har förståelse för att man går försiktigt fram med nya reformer när vi har ekonomiska bekymmer. En försiktig utgiftspolitik i dag gagnar faktiskt låginkomsttagarna. Herr Aspling kom — jag vet inte för vilken gång i ordningen — med sitt nya påstående om att landets dåliga ekonomi beror på att den gav höginkomsttagare särskilda skattefavörer. Detta är ett fullständigt häp nadsväckande påstående. Är det verkligen så, herr Aspling, att en gruvarbetare i dag har en sådan inkomst att han i alla lägen skall undantas när det gäller en skattesänkning därför att inkomsten är för hög? Det är ju den gruppen det är fråga om. Är det så att TCO kämpar för höginkomsttagarna, eftersom TCO ställde upp på regeringens förslag? Nej, herr Aspling, den argumentationen tycker jag att vi i den politiska renlighetens namn kunde lägga bort. Jag är litet förvånad över att herr Aspling kategoriskt säger nej till ett vårdnadsbidrag och frågar: Om LO inte vill ha ett vårdnadsbidrag, kommer regeringen ändå att införa det? Jag skulle kunna vända på frågan och säga: Om det visar sig att varenda förälder i detta land vill ha ett vårdnadsbidrag, kommer socialdemokraterna ändå att säga nej? På s. 36 i utskottsbetänkandet finns det några rader om den särskilda föräldrapenningen vid flerbarnsfödsel. Där har socialdemokraterna saltat på ganska ordentligt. Socialdemokraterna vill faktiskt ge dubbel ersättning i fråga om både tiden och beloppet när det gäller flerbarnsfödsel. Det är verkligen ett liberalt förslag. Men nu är det så att den här föräldraförsäkringen ersätter ett inkomstbortfall. Den skall icke ersätta en vårdinsats. Vi får kanske framdeles tala om en vårdpenning, och då kan man diskutera om det inte krävs mer pengar vid tvillingfödsel och t.o.m. femlingsfödsel, som också förekommer. Men nu gäller det alltså ersättning för inkomstbortfall, och socialdemokraternas förslag innebär vid tvillingfödsel att en förälder med t.ex. 150 kr. om dagen i sjukpenning får två gånger 150 kr., dvs. 300 kr., om dagen i två gånger två månader, alltså en förlängning av tiden till fyra månader. Det blir 36 000 kr., herr Aspling. Vid födsel av femlingar skulle det bli svindlande belopp. Vad jag kan förstå skulle det bli fem gånger två månader och fem gånger 150 kr. Det blir 225 000 kr. på tio månader. Om jag har fattat förslaget fel ber jag att få bli korrigerad, men som texten är utformad är detta faktiskt innebörden, och det kan väl diskuteras om man skall gå med på sådana belopp. Ja, detta kostar pengar. Det är inte bara vid flerbarnsfödsel, utan också när det gäller övergångsbestämmelserna som socialdemokraterna saltar på väldigt mycket pengar. Man höjer garantinivån, och man ger full ersättning för den nionde månaden. Detta skulle enligt socialministern komma att kosta omkring 300 miljoner mer än regeringens förslag. Det är pengar som vi inte har i dag. Enligt socialdemokraternas förslag skall dessa kostnader finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften med 0,05 26. Det kommer icke att räcka! Socialdemokraterna anmärker på att regeringen inte har räknat upp de 270 miljonerna med 25 milj.kr., som är statens andel av kostnaderna för utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Socialdemokraterna begär en uppräkning från 270 till 295 milj.kr. Men jag vill påstå att de 295 miljonerna kommer att räcka sämre med de överbud som socialdemokraterna har lagt än de 270 milj.kr. som regeringen har föreslagit. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag skall bara på några punkter ge en kommentar till herr Ringabys anförande. Han tog upp frågan om tvillingfödsel. Jag skulle gärna vilja säga följande till herr Ringaby: Den särskilda föräldrapenningen skall kunna disponeras ända till dess barnet är åtta år. Om två syskon föds med ett par års mellanrum får föräldrarna full ersättning för varje barn. Kan herr Ringaby förklara varför föräldrar gkall få bara halva ersättningstiden om barnen råkar födas samtidigt? Så enkelt och rationellt är det nog inte att få tvillingar. Herr Ringaby! Fråga gärna några tvillingföräldrar. De har rika erfarenheter. Det var det ena jag skulle vilja säga till herr Ringaby. Sedan skall jag inte inlåta mig på någon debatt med herr Ringaby om samhällsekonomin, men jag vill hänvisa till vad jag tidigare anfört. Det första regeringen gjorde var att riva upp den överenskommelse som den socialdemokratiska regeringen träffat med LO och TCO i skattefrågan. Och vi registrerar nu månad för månad vad det upprivandet kommer att innebära. Bl. a. innebär det i mycket hög grad uppoffringar — inte minst för barnfamiljerna — därför att regeringen för en ekonomisk samhällspolitik som verkligen ger anledning till oro. Slutligen, herr talman, vill jag hänvisa herr Ringaby till vad jag sade förut om vårt finansieringsförslag beträffande reformen. Vi har i detalj redogjort för reformen och också angett hur denna reform skall finansieras. Jag ber herr Ringaby att ta del av det i den motion som föreligger från vår sida.

Herr talman! Bara några få ord till herr Ringaby. Han försökte i sitt inlägg framställa oss som något slags omöjliga formalister, och vårt förslag skulle enligt honom i realiteten innebära att väldigt många föräldrar inte skulle kunna utnyttja hela ersättningstiden. Nu har väl herr Ringaby själv medverkat till att många föräldrar inte kommer att använda hela ersättningstiden — med tanke på den nivå man har lagt ersättningen på —- men det är en annan sak. Vi har inte talat om några absolut tvingande regler, där man i alla fall skall tvinga bägge föräldrarna att vara hemma. Vi har talat om att där det finns särskilda skäl — vilket det de facto gör i många fall — skall människor ha möjlighet att avstå från den här rätten. Man kan tänka sig att den förälder som skulle ha tagit över vårdnaden har blivit sjuk. Andra exempel måste kunna vara studier och arbete på annan ort eller utbildning där omständigheterna är sådana att det vore oskäligt att av Herr Ringaby och hans partikamrater säger att denna möjlighet att Tisdagen den avstå i vissa fall skulle drabba försäkringskassans administration hårt. 17 maj 1977 Jag har själv arbetat på försäkringskassan i tio år, och jag kan försäkra = att de flesta av de frågor som i dag handläggs på försäkringskassan in — Föräldraförsäkringrymmer just sådana moment av bedömningar. Hela försäkringsområdet, — en, m.m. hela förtidspensioneringen, handikappersättningarna, delpensioneringen osv. kräver just sådana överväganden, och jag kan försäkra att det här inte på något sätt kommer att skapa de problem som herr Ringaby vill göra gällande. Sedan vet jag inte om jag har hört fel, men herr Ringaby säger: Ingen diskrimineras, alla får lika, alla får 32 kr. om dagen. Jag vet inte om herr Ringaby också tycker att det är något galet i ATP-systemet, sjukförsäkringssystemet och alla andra system som bygger på att man får ersättning efter den inkomstförlust man gör. Han talar om att man får full ersättning. Jag vet inte vad det är för full ersättning. Jag antar att herr Ringaby vet att folk här i landet tjänar mer än 4 kr. per timme. Dessutom lever folk under olika betingelser. Vi har inkomstklyftor som är enorma här i landet. Ensamstående, skiftarbetare, m.fl. har väldiga svårigheter att dela upp ledigheten och ta ut den i form av förkortad arbetstid. Det visas på ett strålande sätt av Göte Fridhs rapport, om herr Ringaby har läst den.

Herr talman! Jag behöver inte se mig särskilt långt omkring för att hitta en tvillingförälder, eftersom jag är tvillingförälder själv, herr Aspling. Fördelen med tvillingar är att de kommer på en gång, och då behöver modern bara vara hemma i ett sammanhang. Vad jag ifrågasatte var om det skall utgå dubbelersättning just från föräldraförsäkringen därför att man fått tvillingar. Det här är icke en ersättning för arbetet — en sådan får vi återkomma till när det blir tal om vårdnadsersättning — utan det här är en ersättning för inkomstbortfallet. Och inkomstbortfallet är precis lika stort oavsett om man är hemma för ett barn eller för två barn. Jag visade på att ersättningen kunde bli 36 000 kr. på fyra månader för en familj som får tvillingar — man kan väl ifrågasätta om det är rimligt — och 225 000 för en familj som råkar få femlingar, vilket ju faktiskt har hänt några gånger. Jag är glad att herr Aspling dämpade sitt tonfall när det gäller ekonomin och inte längre hävdar att det dåliga läget bara beror på att några gruvarbetare råkade få en skattesänkning när vi fick en borgerlig regering. Det var ju alltid en framgång. Till fröken Engman vill jag helt kort säga att jag kanske inte använde ordet oformligheter, men nog är det här dispensförfarandet litet konstigt. Jag vet fortfarande inte hur det skall gå till. Det enda jag vet är att om en kvinna är gift med en sjöman som befinner sig i Hongkong när 57 hon får barn så begär man inte att han skall resa hem från Hongkong och ta halva vårdnadstiden. I stället kan hustrun få föräldraersättningen under hela tiden. Men var gränserna sedan går vet vi inte. Jag ställde en fråga om detta i utskottet. Jag känner nämligen till ett fall i Örebro, där kvinnan är läkare på ett bristområde inom psykiatrin och mannen har ett mycket enkelt kontorsarbete. Skall man då tvinga kvinnan att vara hemma halva tiden för att hon skall få vårdnadsersättningen? Fru Håvik trodde inte det. Det betyder alltså att man ställer dessa personer i en ganska svår valsituation, eftersom maken mister halva vårdnadsersättningen bara för att kvinnan kanske anser sig vara tvungen att sköta ett viktigt arbete inom vården. Jag tycker att det är en orimlig konstruktion. Skall man inte kunna lita på att två föräldrar själva avgör i vilken utsträckning de vill dela vårdansvaret för ett barn?
Herr talman! Jag skulle vilja upprepa en sak när det gäller jämställdheten. Observera, herr Ringaby, att kombinationen av propositionens förslag, att det enbart genom en anmälan till försäkringskassan skall vara möjligt att avstå från rättigheten att vara ledig för samvaro med barn, att det under den ena månaden av föräldraförsäkringen oavsett inkomstbortfallet bara skall utgå ersättning med 32 kr. per dag och att en förvärvsarbetande man med hemarbetande hustru inte skall kunna utnyttja ledigheten med ersättning motsvarande sin sjukpenning — allt detta tillsammans leder till att reformen med regeringens utformning blir utan värde från jämställdhetssynpunkt. Jag upprepar detta. Tro mig, herr Ringaby, det kommer att bli så. Vilken förvärvsarbetande pappa, frågade jag förut, kommer under dessa omständigheter att vara intresserad av att ta ledigt? Det allvarliga, det verkligt beklagliga är att sådana här regler kan leda till att hela föräldraförsäkringen råkar i vanrykte när det gäller jämställdheten. För det är jämställdheten vi diskuterar, herr Ringaby.
Herr talman! Nej, herr Aspling, jag tror inte det finns någon risk för att föräldraförsäkringen råkar i vanrykte bara för att den här regeringen inte accepterar en tvingande bestämmelse när det gäller fördelningen av förmånerna. Vi tror att jämställdheten inom familjen kan frodas lika bra med det system som regeringen har föreslagit.

Herr talman! I huvudsak har de viktigaste skälen för en utbyggnad av föräldraförsäkringen redan redovisats i den här debatten. Därför kan jag avgränsa mitt anförande till ett par frågeställningar. Det finns anledning att påpeka att det beslut som riksdagen nu står inför endast är en etapp i en fortsatt strävan att skapa bättre villkor för familjer med små barn. Alla partier är såvitt jag förstår överens så långt. Nr 133 Om någon vill kritisera regeringen för att den inte har satsat nog i Tisdagen den den här propositionen, finns det i saklighetens namn anledning att värdera 17 maj 1977 de totala insatser som regeringen gör på familjepolitikens område. — En summering av insatserna för utbyggnaden av den kommunala barn — Föräldraförsäkringomsorgen på 610 milj.kr., för en höjning av barnbidraget med 300 en, m.m. kr. per barn och för utbyggnaden av föräldraförsäkringen ger totalt stora belopp. Det är nog inte så lätt att peka på något budgetår då familjerna och barnen har fått så stora tillskott från statskassan som just i år. Det går inte att på sakliga grunder anklaga den nuvarande regeringen för att vara snål mot familjerna och mot barnomsorgen. Det är naturligtvis lätt att peka på att behovet är långt större. Så är som bekant fallet på de flesta områden i vårt samhälle. Det är ju det dilemma som vi som politiker ofta befinner oss i. Men om man försöker att närmare analysera vad det regeringsförslag som vi nu diskuterar betyder för småbarnsföräldrarna är det lätt att inse att förslaget innebär ett stort steg i rätt riktning. För många föräldrar med små barn upplevs det som svårt att både klara av förvärvsarbete och få tillräckligt med tid över för barnen. För många känns det psykiskt pressande att inte få tillräckligt med tid för sina barn. Det är lätt att förstå alla de småbarnsföräldrar som inte känner sig till freds på arbetsplatsen därför att de känner konflikten mellan jobbet och barnen. Det vore dumt av arbetsgivarna — oavsett om de är privata eller offentliga — att inte inse att det inte är bra för vare sig de anställda eller företaget när medarbetare slits mellan jobbet och barnen. Alltför sällan analyserar vi i vårt samhälle vad som verkligen ligger bakom växande sociala problem. Man kan med säkerhet våga påstå att stressade småbarnsföräldrar skapar otrygga miljöer. Det ger föräldrarna dåliga möjligheter att fungera på det sätt som de helst vill mot sina barn. Hårt pressade föräldrar ger barnen ett dåligt utgångsläge. De ökade möjligheter som regeringsförslaget ger föräldrarna att minska ner sin arbetstid till förmån för mer tid för barnen är ett steg i rätt riktning. Alla har, såvitt jag kunnat förstå, sett sextimmarsdagen som en väg att skapa rimligare villkor för människor med små barn. En förkortad arbetstid utanför hemmet är ett viktigt steg i syfte att göra vårdarbetet i hem med barn mänskligare och mer harmoniskt. Om föräldrarna väljer att utnyttja denna möjlighet så innebär regeringsförslaget att föräldrarna kan minska sin arbetstid och öka samvaron med barnen. Det har kanske inte heller tillräckligt tydligt framgått av debatten att inkomsttagarna blir ekonomiskt fullt kompenserade upp till inkomster på 52 000 kr. även under den nionde månaden. Därför är kritiken mot regeringens förslag på den här punkten svår att förstå. Lågoch medelinkomsttagare kan utan ekonomiska uppoffringar — enligt regeringens förslag — välja att vara hemma en fjärdedel av den ordinarie arbetstiden. Om jämställdheten verkligen skall främjas i vårt samhälle måste för 59 domar om manliga och kvinnliga arbeten brytas. Det gäller inte minst arbetet i hemmet och inom familjerna. Jag har lätt för att dela den otålighet som många känner i fråga om takten i denna utveckling. Det går alltför långsamt. Frågan är ändå om inte samhället måste ta på sig en del av ansvaret. Nog måste man väl erkänna att samhället hittills inte gjort några stora och påtagliga försök att informera om den rätt som familjeförsäkringen ger männen att delta i vården av barnen. Här återstår mycket att göra på informationens och opinionsbildningens område. Är man överens om att samhället gjort för lite för att göra t.ex. småbarnsföräldrarna medvetna om vilka möjligheter försäkringen ger, är det tvivelaktigt om samhället redan nu skall sätta in olika tvångsåtgärder. Det är ju en tvingande lagstiftning som socialdemokraterna förordar för att stärka jämställdheten. Jag har litet svårt att se att samhället skall fungera som en domare över föräldrarna när de sinsemellan skall fördela jobbet i hemmet. Det är farligt — enligt min mening — att ifrågasätta föräldrarnas förmåga att själva avgöra hur man tillsammans får den bästa kontakten med sina barn. Att använda tvingande lagstiftning med byråkratiskt inslag kan inte vara någon bra metod när man vill skapa en god social miljö för föräldrar och barn. Det här är säkert en förmyndarmentalitet som de flesta föräldrar betackar sig för. I praktiken tvingas socialdemokraterna att erkänna att lagstiftningens tvingande regler inte kan tillämpas i alla familjer. Men här blir den oundvikliga frågan: Vad är det då för skäl som skall befria vissa föräldrar från en obligatorisk uppdelning av tiden för vården av barnen? Det vore intressant att få besked på den punkten. Har man gjort klart för sig vilken pappersexercis som blir följden av en sådan lagstiftning? Jag tror att regeringens förslag, som ger fadern rätt att stanna hemma redan när första barnet föds, är positivt. Detta bör ha det goda med sig att det blir naturligt för pappan att delta i vården av barnen redan från det att första barnet föds. Kompletteras regeringens förslag med en intensiv upplysning från ansvarig myndighet till småbarnsföräldrarna, bör det bli ett viktigt steg mot ökad jämställdhet på familjepolitikens område. Herr talman! Får jag slutligen sammanfatta de viktigaste punkterna i det här inlägget. 1. Föräldrar med små barn får en lagfäst rätt till en väsentligt utökad tid för sina barn. Det gäller särskilt om de väljer att förvärvsarbeta till tre fjärdedelar under de tre månader som den särskilda föräldrapenningen omfattar. 2. Förslaget bör bli ett viktigt steg mot en jämnare fördelning av arbetet med barnen mellan kvinnor och män. Jämställdheten stärks på det familjepolitiska området. 3. Det förslag vi nu diskuterar måste ses som ett steg på vägen i syfte att skapa bättre villkor för föräldrar med små barn. Löftet från regeringen om nya reformförslag på det här området måste hälsas med tillfreds Med detta vill jag yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan. Tisdagen den

Herr talman! I en rad anföranden har man pekat på att man nu ger = Föräldraförsäkringföräldrarna rätt att dela på den tid de vill stanna hemma hos sina barn. — en, m.m. De har haft den rätten förut också, att använda föräldraförsäkringen till att stanna hemma hos sina barn. Ni ger rätten, men ni ger inte de ekonomiska möjligheterna, och det är där vi pekar på att ert förslag inte främjar valfriheten utan är rent könsdiskriminerande eftersom man ger en lägre ersättning under den nionde månadens förlängning. Det är riktigt vad ni bara envist hävdar: här är en princip. Man kan få 960 kr. och då kan man arbeta två timmar kortare. Men det gäller ju bara en månad. Hur rimmar det med vad som sagts tidigare under debatten att ni anser det utomordentligt värdefullt att man under en längre tid kan avkorta sin arbetstid för att ha mera tid över för sina barn? Väljer man då den nionde månaden att under en längre tid förkorta arbetstiden, således att förkorta arbetstiden med två timmar om dagen under fyra månader, får man 8 kr. om dagen, 4 kr. i timmen i kompensation. Är det modellen för valfrihet? Här har talats om tvingande lagstiftning. Men utskottets talesman har också sagt att om det blir en tendens att inte utnyttja detta i tillräcklig grad är man inte främmande för en lagstiftning. Tycker man att det har gått så raskt framåt när det från 1974 fram till dagens läge är 8 26 som använder sig av det här under en begränsad tid? Utöver detta måste jag säga att försvaret för denna reform verkar något krampaktigt. Jag förstår när herr Andersson i Nybro säger att man måste gå ut med en bred information. Ja, det är klart att man måste göra det, för något snårigare och mera obegripligt har jag knappast sett. Det är ganska upprörande att man inte har läst det socialdemokratiska förslaget till utbyggnad av familjepolitiken, som man vet skall vara fullt utbyggt till 1982. Om man väljer att ta helt ledigt tolv månader har man 90 926 kompensation. Väljer man att avkorta sin arbetstid och arbeta halvtid kan de fem månaderna bli tio månader med kompensation, 90 96 på förlorad arbetsinkomst. Väljer man att avkorta sin arbetstid med två timmar om dagen får man 20 månader ledigt med 90 26 kompensation på förlorad arbetsinkomst. Det är där skillnaden finns och det är ju den ni vägrar att diskutera.

Herr talman! Jag tror mig om att ha läst rätt i den socialdemokratiska partimotionen. Där tar man ställning för sextimmarsdagen som ett alternativ för småbarnsföräldrarna. Nu får socialdemokratin bestämma sig i denna fråga. Står man fast vid den ståndpunkten att sextimmarsdagen verkligen är ett alternativ för många småbarnsföräldrar? 61 Sedan till jämställdhetsfrågorna. Socialdemokraterna vill lagstifta fram en tvångsvis styrning av föräldrarna. I fråga om fördelningen av arbetet i hemmet är det en hård metod man tar till. Det innebär att socialdemokraterna inte har förtroende för föräldrarnas förmåga, deras vilja att på frivillighetens väg uppnå ökad jämställdhet. Har ni verkligen ingen tilltro till vanlig opinionsbildning i dessa frågor? Under 1975 utnyttjade ändå 30-35 96 av fäderna någon del av föräldrapenningen för tillfällig vård av barn. Jag vill inte påstå att detta är en tillfredsställande utvecklingstakt, men det är ett steg i rätt riktning. Jag tror att socialdemokraterna skall erkänna att man var litet sent ute med reformer som mera direkt främjar jämställdheten i det här landet — det vill jag naturligtvis inte enbart lasta socialdemokratin för. Men ni tror ju inte själva på att tvångslagstiftningen går att tillämpa i alla familjer. Ni inför dispensregler som tydligen skall ge rätt för vissa föräldrar att komma förbi lagstiftningen. Då ställer jag frågan: Vad är det för skäl till att, såsom i er modell, ge en del föräldrar rätten att inte leva efter den lag som ni vill införa? Socialdemokraterna borde ha tänkt mera på de byråkratiska konsekvenserna av en sådan lag, och föräldrar och barn är nog tacksamma om de slipper en sådan här toppstyrning.

Herr talman! Socialdemokraterna är faktiskt inte ensamma om att anse att en kvotering är utomordentligt värdefull. Vi är i ganska gott sällskap: Landsorganisationen, TCO, SACO, socialstyrelsen, barnomsorgsgruppen, Fredrika-Bremer-förbundet, Folkpartiets ungdomsförbund. Men ni lägger fram ett förslag utan att över huvud taget ha lyssnat på löntagarorganisationerna. Är ni trots detta övertygade om att det var den här modellen för en utbyggnad av familjeförsäkringen som människorna ville ha? Vad innebär då ert förslag? På papperet innebär det visserligen att man har möjligheter att dela upp den förlängda tiden med 45 dagar på vardera föräldern, men man skall inte glömma bort att ersättningsnivån är olika. Ytterligare en fråga, herr Andersson i Nybro: Anser herr Andersson att det är en felaktig konstruktion att ge föräldrar ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen, dvs. enligt samma princip som gäller när man är sjuk: 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten? Har centern ändrat uppfattning på den här punkten, så att ni nu kommer att ställa upp på att man skall ha en sådan ersättningsprincip? Det gjorde ni inte någon gång under valrörelsen, och det har ni inte heller gjort under utskottsbehandlingen, utan ni har pekat på att det är vårdansvaret som skall gälla. Förslaget som nu ligger på bordet är något av en bastard. Frukten av centerns intresse när det gäller att ge ersättning för vårdansvar blev 32 kr. om dagen och 4 kr. i timmen. Och folkpartiets linje med kompensation för förlorad arbetsinkomst blev kompensation under en månad. Det är allt som blev kvar av det man lovade under valrörelsen: vårdnadsbidrag under tre år för småbarnsföräldrar.

Nr 133 Herr talman! Fru Håvik kan väl ändå inte komma ifrån att den modell Tisdagen den som finns i regeringsförslaget ger full kompensation till de föräldrar som 17 maj 1977 väljer alternativet med sex timmars arbetsdag eller att det ger full kom = pensation till de föräldrar bland lågoch medelinkomsttagarna som vill — Föräldraförsäkringöka sin tid för vården och tillsynen av barnen i hemmet? Jag måste en, m.m. i det sammanhanget efterlysa besked från socialdemokraterna, om det är höginkomsttagarnas intresse man är ute efter när man för den här debatten — jag har nämligen börjat ställa mig den frågan. Inser inte socialdemokraterna att man vinner på att föräldrarna kan arbeta tre fjärdedelar av arbetstiden under den tid då det är särskilt angeläget att öka kontakten med barnet? Inser man inte att man vinner på att barnens vistelse på daghem kan förkortas? Jag förutsätter trots allt att socialdemokraterna inte har något emot det förslaget. Att man minskar föräldrarnas arbetstid med två timmar per dag är väl också ett steg i rätt riktning som socialdemokraterna inte kan ha något emot? Normala inkomsttagare — jag upprepar det ännu en gång — kompenseras för det inkomstbortfall som blir en följd av en förkortad arbetstid. Det kan socialdemokraterna heller inte ha någonting emot. Jag tror att dagens debatt skulle vinna på att vi var litet mer nyanserade i de här frågorna. Sakligt sett är nog inte skillnaderna i uppfattning så stora som debatten ger intryck av.

Herr talman! Mellan 8 och 10 96 av papporna utnyttjar i dag sin rätt att stanna hemma en tid hos sina små barn. Jag är övertygad om att papporna upplever den här tiden när de själva får rå om och ta ansvar för barnen som någonting väldigt fint. Jag har mött många äldre män som avundas den möjlighet de yngre nu fått att uppleva vad det innebär att ha ett riktigt nära förhållande till ett litet barn. Det är män som ser på det här med helt andra ögon än herr Ringaby. Det är män som aldrig skulle säga på det sätt som herr Ringaby gjorde nyss, att det är så bra med tvillingfödslar eftersom mamman då bara behöver vara hemma i en omgång. Papporna har i dag en laglig rätt till ledighet. Men än så länge är det bara 8-10 26 som utnyttjar den här rätten. I och för sig tycker jag inte att det är något dåligt resultat, därför att det finns så många hinder för papporna. Hindren kan ligga hos arbetsgivarna, som visserligen i lag är skyldiga att ge en ledighet, men som på väldigt många olika sätt kan visa att de ogillar detta. Arbetsgivarna kan göra klart för den anställde att om han väljer samvaron med barnet, går han miste om framtida befordringsmöjligheter och miste om framtida bättre arbetsförhållanden. Det är inte så lätt att hävda sin rätt om man sedan riskerar att dag 63 efter dag på sin arbetsplats få lida för detta. De borgerliga talar här om byråkrater, men de glömmer att många pappor har arbetsgivare som ser på deras rätt till föräldraledighet utifrån rent företagsekonomiska synvinklar och inte med någon hänsyn till barnen. Hinder för papporna att utnyttja den här rätten finns naturligtvis också hos mödrarna och kanske hos papporna själva som inte tror sig om att kunna sköta uppgifterna väl. Det finns, herr talman, naturligt nog ännu inga undersökningar som visar vilket värde det har för barnen att papporna använder sin rätt till föräldraledighet. Men det finns undersökningar som visar att när papporna själva på heltid får ta ansvar för barnen, så blir det en väldigt fin kontakt emellan dem. Och det finns andra undersökningar som klart visar att en orsak till problem hos barn och ungdomar är att de haft för liten samvaro med vuxna män, i synnerhet med sina fäder. För barnens skull måste vi se till att papporna verkligen tar en del av föräldraledigheten. Den enklaste och snabbaste vägen att åstadkomma det är att följa det socialdemokratiska förslaget om en i princip tvingande regel om en uppdelning av ersättningstiden mellan föräldrarna. Av utskottsmajoritetens argument mot vårt förslag framgår att man utgår från att männen är mindre lämpliga att vårda barnen. Det finns inga sakliga argument för en sådan nedvärdering av männen. De har aldrig fått någon chans att visa vad de duger till. Den ena efter den andra av de borgerliga företrädarna har här talat om att de inte vill införa en tvingande lagstiftning, en lag som tvingar föräldrar till en uppdelning. Får jag då fråga varför regeringen själv i den nyligen framlagda propositionen om ny semesterlag har föreslagit en tvingande regel, en regel som innebär att den semestergrundande delen av föräldraledigheten skall delas upp mellan föräldrarna? Det här är ett tvång, och det är ett tvång som i praktiken förmodligen blir till nackdel för kvinnorna genom att de inte kommer att få räkna semester på sin del av föräldraledigheten. Att följa det socialdemokratiska förslaget skulle också vara ett sätt att göra den reform som vi nu diskuterar till en reform för jämlikhet mellan kvinnor och män, en reform för mera jämlika villkor både i arbetslivet och i vården om barnen. Männens rätt och plikt att ta praktiskt och känslomässigt ansvar för barnen måste börja när barnen är små. Att när barnen blivit äldre försöka bryta ett invant mönster är svårt. Det tror jag alla föräldrar känner till. För jämställdheten i arbetslivet skulle det vara av stort värde om arbetsgivaren tvingades acceptera att även männen vill och måste ta ett ansvar för mer än yrkesarbetet. Det skulle vara till gagn för samvaron mellan barnen och föräldrarna och till gagn för kvinnorna i arbetslivet. En verklig jämställdhet mellan kvinnor och män kräver förändringar på i stort sett alla samhällsområden, men självklart är familjepolitiken av central och delvis avgörande betydelse. Trots vad som stod i regeringsförklaringen och trots alla de fagra löften som givits både före och efter valrörelsen föreslår nu den borgerliga regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten en sådan utformning av föräldraförsäkringens ut = Nr 133 byggnad att den från jämställdhetssynpunkt kan bli utan värde. Förutom Tisdagen den det att man inte vill vara med om en verklig uppdelning av ersättnings 17 maj 1977 tiden mellan föräldrarna kan ju en förvärvsarbetande man med hemar= = betande hustru inte få en ersättning som motsvarar sjukpenningen, och = Föräldraförsäkringdärmed blir det ju i praktiken omöjligt för mannen att stanna hemma = en, m.m. hos barnen. Vidare föreslår man att ersättningen under den nionde månaden skall begränsas till högst 32 kr. per dag. Denna punkt har diskuterats mycket här i dag. Jag ser egentligen detta förslag som en skymf mot de yrkesarbetande kvinnorna. Dessa 32 kr. är ett mått på vad de borgerliga politikerna anser kvinnornas arbetsinsatser vara värda. En reform som vore avsedd att få männen att stanna hemma från förvärvsarbetet för att vara tillsammans med sina barn skulle de borgerliga aldrig ha vågat utforma på detta sätt. Man blir ganska förbluffad när man hör herr Gahrton stå här och skryta med detta förslag. Med hans argumentering kan jag inte förstå varför man inte har infört denna 32-kronorsgräns även för den sjunde och den åttonde månaden, så fördelaktig som den tycks vara. Herr Gahrton tog också upp den kraftiga ökningen av deltidsarbetet, och han tog den till intäkt för påståendet att allt fler föräldrar känner otillfredsställelse med att vara heltidsarbetande. Men det är en ganska total missuppfattning av situationen. Föräldrar är ju både män och kvinnor, men de som deltidsarbetar är kvinnor. De få män som deltidsarbetar är antingen studerande eller deltidspensionärer. Bland de deltidsarbetande kvinnorna finns en stor grupp medelålders och äldre kvinnor utan barn under eller i skolåldern. Om man ser på familjer med barn under skolåldern konstaterar med att där finns en mycket stor grupp kvinnor med deltidsarbete. Men deras män jobbar inte bara heltid utan också i mycket stor utsträckning med extraknäck av olika slag. Bland småbarnsfamiljerna i dag är det ett mycket vanligt mönster att kvinnorna arbetar på deltid och männen på mer än heltid. Det är alltså inte så, herr Gahrton, att föräldrarna arbetar deltid i större utsträckning, därför att de känner otillfredsställelse med det här. Nej, deltidsarbetet är först och främst en avspegling av de traditionella könsrollerna, där det är kvinnan som tar ansvaret för barnen och där det också är kvinnan som får rätten till samvaro med barnen. Det är det här mönstret som vi vill bryta, och därför avviker våra förslag när det gäller utbyggnaden av föräldraförsäkringen från regeringens och utskottsmajoritetens. Det är kanske inte så konstigt att herr Gahrton med sådan emfas talar om de 32 kronorna, när han så totalt har missuppfattat deltidsproblematiken, grunden för ökningen av deltidsarbetet i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag är väl medveten om deltidsarbetets problematik och att den oerhört skeva könsfördelningen bland dem som väljer deltidsarbete speglar ett samhälle som präglas av könsroller. Detta är självklarheter och en av bakgrunderna till att framför allt folkpartiet, och numera även regeringen, drivit krav på lagstiftning mot könsdiskriminering. Vi har under lång tid på ett markant sätt arbetat för detta med socialdemokraterna som arga motståndare. Vi behöver inga skolmästaraktiga föreläsningar när socialdemokraterna under 44 år inte lyckades bättre än att lämna över ett samhälle som präglas av könsroller. Vi är väl medvetna om detta. Men det hindrar inte att man kan instämma i vad TCO:s familjepolitiska expert sagt, nämligen att deltidsarbetet också är ett uttryck för att kravet på arbetstidsförkortning är så starkt att människor själva börjar ta ut arbetstidsförkortningen, innan den hunnit genomföras allmänt. Ett av skälen, jag betonade att det gällde ett av skälen, till att man vill ha kortare arbetstid är att man vill ha mer tid för sina barn. Om fru Leijon inte tror att människor inte vill ha mer tid för sina barn, har hon sannerligen en pessimistisk syn på människorna. Vi är övertygade om att det förhåller sig på det sättet. Detta var bara en indikator på någonting som vi är övertygade om existerar bland människorna, nämligen viljan att vara mer tillsammans med sina barn. Sedan sade fru Leijon nästan exakt så här: Av utskottsmajoritetens skrivning framgår det att man anser att männen är mindre lämpliga att sköta barn. Fru Leijon, var står det? Var står det att vi skulle anse männen mindre lämpliga att sköta barn? Jag känner inte familjeförhållandena närmare när det gäller de meddebattörer som representerar majoriteten. För egen del är jag far till två barn. Tror fru Leijon att jag står upp och talar för ett utskottsbetänkande som skulle innebära att jag underkänner min egen kapacitet att vara en lika god far som mina barns mor kan vara en god mor? Det är sannerligen ett påstående som kräver bevis — och det går inte att få fram något sådant. Jag kan inte underlåta att konstatera att enligt talarlistan har regeringens talan hittills förts av fyra män. Från oppositionen har en man och fyra kvinnor uppträtt. Inte antyder detta att det är vi som är mest fångna i den traditionella könsrollsbilden av vem det är som skall slå vakt om barnens intressen.
Herr talman! På s. 21 i utskottets betänkande står följande: ”Enligt utskottets mening är det angeläget att fäder i större utsträckning än f. n. utnyttjar föräldraförsäkringens förmåner. Samtidigt måste det anses rimligt att den av föräldrarna som är bäst skickad att vårda barnet också skall kunna göra detta utan risk för att familjen därigenom går miste om särskild föräldrapenning för viss tid.” Sedan talar utskottsmajoriteten om att vårt förslag medför en sådan risk. Om man inte anser männen mindre lämpade som vårdare, varför har man då tagit med denna mening? Efter att ha förklarat att det visst vore bra om fler män utnyttjade föräldraförsäkringen, måste man alltså - Nr 133 ändå poängtera att hänsyn skall tas till vem som är bäst lämpad. Jag Tisdagen den kan inte tolka detta som annat än ett misstroende mot männen. 17 maj 1977 Får jag sedan bara fråga herr Gahrton vad han egentligen menade = när han kopplade samman frågan om de deltidsarbetande med en lag — Föräldraförsäkringstiftning mot könsdiskriminering. Är det meningen att man skall införa — en, m.m. en lagstiftning som tvingar också männen att deltidsarbeta? Eller är det meningen att man skall införa en lagstiftning som förbjuder kvinnor att deltidsarbeta? Jag tycker att sambandet mellan dessa två frågor var, med förlov sagt, något dunkelt.
Herr talman! Det var i så fall en dunkelhet som är som en mild västanfläkt jämfört med vad som blir resultatet när fru Leijon tolkar skrivna texter. Jag har i min hemstad haft det tvivelaktiga nöjet att lyssna till såväl teologiska experter i dogmatik med exegetik som marxistiska texttolkare, men fru Leijon slår dem alla i förmågan att vrida märkliga slutsatser ur något som är skrivet. Vad som står i utskottsbetänkandet är ju klart och tydligt att vi vill att fler män skall få möjlighet till och t.o.m. skall stimuleras till att ta hand om sina barn. Men vi vill inte ha en sådan dirigering att det i det enskilda familjefallet kan bli så att den som är mindre lämplig eller mindre intresserad ändå, av försäkringstekniska skäl, styrs in på att ta hand om barnet, och det gäller oavsett om föräldern är man eller kvinna. Det finns inte en tillstymmelse till antydan om att vi skulle anse att det vore olyckligt generellt sett att en förälder av ett visst kön tar hand om sina barn. Nej, fru Leijon, läs vad som står i utskottsbetänkandet, utan några förutfattade meningar som saknar varje sakligt underlag!
Herr talman! 8-10 96 av männen utnyttjar i dag sin rätt att ta ut ledighet med föräldrapenning. Det är självfallet en mycket låg procentandel som borde höjas. Det borde ha räckt med att konstatera att det inte kan vara rimligt att bara 8-10 926 av männen är lämpade att ta hand om vårdnaden av barnen. Det finns ingen anledning att efter att i och för sig positivt ha sagt att fler män borde utnyttja denna rätt göra påpekandet att den av föräldrarna som är bäst skickad att vårda barnet skall göra det. Den meningen hade inte behövt stå där, om man ansett männen vara lika lämpliga som kvinnorna i det här fallet. Om herr Gahrton läser protokollet från denna debatt, tror jag dessutom att han skall finna att åtskilliga av inläggen från de borgerliga talesmännen visar att de farhågor som jag framfört har grund.

Herr talman! Det är nu ganska länge sedan förslaget om förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar diskuterades för första gången. Den socialdemokratiska regeringen förhalade förslaget länge. Den nya regeringen har nu lagt fram ett förslag som är ett första steg i riktning mot den förkortade arbetstiden. Behovet av en särlösning för småbarnsföräldrar är stort, inte bara därför att mycket små barn vistas på daghem under för lång tid, utan därför att de flesta barn inga daghemsplatser har. Daghemsbristen drabbar i första hand de minsta barnen, de som är under tre år. Det är de minsta barnen som får den sämsta vården med många tillfälliga lösningar. Ibland finns inte ens de tillfälliga lösningarna, och då lämnas barnen också ensamma. Nu kanske jag även bör betona att det inte endast är barn till förvärvsarbetande föräldrar som ibland lämnas utan tillsyn utan också barn till hemmavarande föräldrar. Det kan vara en fråga om likgiltighet inför barnen. Men man kan ändå inte spela ut särlösningen för småbarnsföräldrar mot en kraftigare satsning på daghem — även om vi skulle vilja påskynda de nuvarande utbyggnadsplanerna för daghemmen kommer det att fiz.nas katastrofalt många daghemslösa barn under en lång tid framöver. För att underlätta för dem och för att förkorta daghemsvisttelserna för de andra barnen behövs särlösningen. Den behövs också därför att små barn kräver mer av trygghet och tillsyn än äldre barn. Därför kan man inte som vpk gör spela ut daghemsutbyggnad och sextimmarsdag för alla mot särlösningen. Det gläder mig att andra tidigare kritiska grupper har tagit sitt förnuft till fånga och nu sluter upp bakom idéerna om förkortad arbetstid. På det hela taget ser jag regeringens förslag som tillfredsställande och ett steg i rätt riktning. Det är bra att barn till adoptivföräldrar jämställs med barn till biologiska föräldrar. Jag tycker också att det är mycket bra och viktigt att regeringen insett det dilemma som många kvinnor har under sin barnledighet, då de inte alls kan arbeta utan att förlora hela föräldrapenningen. Jag förstår därför inte den kritik som har riktats från oppositionen mot att man redan från den sjätte månaden kan få en kvarts eller en halv föräldrapenning — det är faktiskt en del kvinnor som förlorar föräldrapenningen därför att den möjligheten inte tidigare har funnits. Jag ser det också som positivt att man i ökad utsträckning har tagit med papporna. Fram till nu har förstagångsfäderna varit tvungna att ta semester för att kunna vara med familjen under den första tiden vid barnets hemkomst från BB. Nu har regeringen föreslagit att de skall kunna utnyttja föräldraförsäkringen i det fallet. Det är i linje med ett beslut från folkpartiets landsmöte, och det är också i linje med en motion som väcktes av Nils Hörberg i riksdagen under förra mandatperioden men som avstyrktes av utskottet och avslogs av kammaren den gången. Jag är dock kritisk mot regeringens förslag vad gäller ersättningen under den nionde månaden. I stället för ersättning enligt inkomstbortfallsprin — Nr 133 cipen har regeringen föreslagit en ersättning med endast 32 kr. per dag. Tisdagen den Det finns risk för att denna konstruktion försvårar för papporna att ta 17 maj 1977 barnledigt. Man jag vill också säga att det i åtskilliga fall inte ären —L ekonomisk fråga när män inte tar barnledigt. Hade det varit enbart en = Föräldraförsäkringfråga om ekonomi hade långt fler fäder nu tagit sådan ledighet. Den = en, m.m. månaden kan inte heller vara avgörande för jämställdheten. Orsakerna till att pappor inte tar barnledigt är i stället att de inte har något stöd från omgivningen och att alltför få uppmanar dem att ta barnledigt. Naturligtvis finns det dessutom många män som tycker att det är omanligt att ta hand om barn. SACO/SR gjorde för några år sedan en undersökning bland sina medlemmar om hur många pappor det var som ville vara barnlediga. Det var 75 926 som svarade ja på den frågan. Av dem som inte ville vara barnlediga uppgav 13 96 att de inte tålde barnskrik. Men trots dessa 75 96 var det inte mer än 2 96 det året som tog barnledigt. Av SACO-papporna var det många som menade att de inte vågade därför att de inte visste vad arbetsgivarna skulle säga. De vågade inte heller därför att de inte visste vad arbetskamraterna skulle tycka. Ekonomiska problem tillhörde ovanligheterna som orsak. Därför tror jag inte att det alltid kommer att vara denna 32-krona som är orsaken till att pappor inte utnyttjar sin ledighet, men många kommer tyvärr att skylla på den. För de pappor som vill ha barnledigt men inte vågar anser jag att det hade behövts en starkare betoning av uppdelningen i propositionen än vad nu är fallet. Det kan bli lätt för arbetsgivare och arbetskamrater att med negativa attityder outtalat tvinga papporna att överlåta sin del på mammorna. Vad gäller jobb som anses oförenliga med barnavård har jag svårt att förstå dem som hävdar den synpunkten. Finns det sådana jobb är det i högsta grad angeläget att de ändras så att man också kan ha barn. Ytterligare ett argument som brukar dyka upp i debatten om pappaledighet — men inte i den här debatten, efter vad jag har hört — är att man säger att kvinnor ammar, och det kan ju inte män göra. Men nu är det bara hälften av alla mödrar som ammar mer än tre månader. Dessutom vill jag säga som bioreklamen: ”Det finns nappflaskor för killar med för små bröst.” Förvisso är det problem för småföretagare som vill ta pappaledigt. Det är samma problem för dem som för alla de kvinnliga småföretagare som man så sällan hör talas om i debatten. Det finns rätt gott om dem —- de är innehavare av damfriseringar, kaféer, små pensionat m.m. I de fallen är det kanske bättre att föräldrarna själva får göra upp om hur föräldraledigheten skall tas ut. Men jag vill också säga att farhågorna för vad som kan hända när män tar barnledigt är klart överdrivna. Arbetsgivarna klarar ersättarfrågan när det gäller ledighet för repmånad och när de anställda vill utnyttja 69 sin rätt till ledighet för studier. De klarar den också för de män som är reservofficerare. Arbetskamraterna ställer upp när man skall i väg på den fackliga verksamheten. Men skall män ta barnledigt, då är de plötsligt ointresserade av karriären och omanliga, och då är det svårt att ordna ersättarfrågan. Det finns också dåliga pappor, liksom mammor. I de fallen är det bättre att den bäst lämpade föräldern tar ansvaret, som det också är uttryckt i utskottets skrivning. Dispensreglerna måste vara generösa, om man har en kvoterad föräldraledighet. Det är av den anledningen regeringen valt att göra ett mycket enkelt dispensförfarande — man behöver bara anmäla till försäkringskassan att man inte vill. Oppositionens förslag har en nackdel på den punkten — det kan bli krångligt att bevilja dispens — men det har också många fördelar, som jag anser vara väldigt viktiga. Det som den här debatten är ett uttryck för är att det är förankrat i alla politiska grupper att män skall ta lika ansvar för barnen. Jag ser det som en viktig påtryckning på arbetsgivare och arbetskamrater och inte minst på männen själva. Det gäller också de män som sitter som riksdagsledamöter — även de måste ta ett ansvar om de blir pappor. Herr talman! Jag anser att regeringens förslag huvudsakligen innehåller liberala idéer om valfrihet och jämlikhet, men jag är kritisk på vissa punkter. Jag anser att oppositionens förslag innehåller ömsom vin och ömsom vatten. Därför har jag inte för avsikt att yrka något.
Herr talman! Herr Gahrton ville i sitt tidigare anförande göra gällande att männen förde en bra debatt, men det blev en välgörande debatt först när en kvinna från utskottsmajoriteten kom upp. Vi har här klart fått höra av fru Bernström att 75 96 av männen sade ja — de ville gärna stanna hemma — medan 2 96 svarade nej. De senare angav då som skäl att det var svårt både med arbetsgivarna och när det gällde att få förståelse bland arbetskamraterna. Det är just genom den kvotering vi har som vi vill hjälpa dessa män, så att de skall kunna stå starka gentemot arbetsgivarna. Kanske dessa 75 96 män inför varandra också vågar erkänna att de gärna vill ta ledigt. De vill måhända stå upp för varandra. Kanske krävs det en solidaritet starkare än den som funnits tidigare mellan män? Jag kan däremot inte förstå fru Bernströms resonemang när hon tycker att styrningen är för svag i regeringens förslag. Tydligen är den dock för stark när det gäller oppositionens förslag. Var vill fru Bernström att styrningen skall ligga och hur skall styrningsinstrumentet se ut? Fru Bernström nöjer sig med att säga att det är alltför få som uppmanar männen att ta ledigt. Blir det bättre om vi blir flera som med hurtfriska tillrop går ut och talar om att det är bra att stanna hemma hos barnen? Jag tror att fru Bernström innerst inne — inte minst mot bakgrund av det yttrande från Folkpartiets ungdomsförbund som fru Bernström själv har skrivit under — känner det en aning besvärande att man från re = Nr 133 geringens sida inte kom längre. Tisdagen den

Ly maj 1972 Herr talman! Först en sakupplysning. Det var inte 2 96 av männen Föräldraförsäkringsom svarade nej på den undersökning som gjordes av SACO SR:s undersökning svarat ja. Jag tycker att det finns fördelar i båda förslagen. I de fall där försäkringskassorna skall behöva ta ställning till om mamman eller pappan är mest lämpad att ta hand om barnen uppstår det problem. Vi måste vara medvetna om att det finns många föräldrar som är likgiltiga inför sina barn. Det har vi kunnat läsa inte minst i den undersökning som presenterats i dagarna under namnet SOMI. Enligt denna umgås inte många föräldrar med sina barn, trots att de har ledigt. Regeringen har därför föreslagit att man med ett enkelt dispensförfarande skall kunna anmäla till försäkringskassan att den andra parten tar över. Nackdelarna med detta förslag är precis de som jag räknade upp i mitt anförande: de män som vill ta ansvar för sina barn men inte vågar inför sina arbetskamrater och arbetsgivare får inget stöd i regeringens förslag. Därför har jag också sagt att just på denna punkt ligger en fördel i oppositionens förslag.
Herr talman! Fru Bernström sade att jag missuppfattat uppgiften om att bara 2 26 av männen under det aktuella året hade utnyttjat möjligheterna. Men detta har ju också skett mot bakgrund av de förhållanden som föreligger: det är få som gentemot arbetsgivaren vågar utnyttja sina möjligheter. Inför sina arbetskamrater har de också hämmats av en generande känsla. Men hur skall vi då lösa problemet om vi inte sätter in ett styrinstrument som verkligen ger männen råg i ryggen att inför arbetsgivaren visa att detta är deras självklara rättighet? Det går bara att åstadkomma genom en lagstiftning. Hur skall vi annars kunna öka denna procentsiffra? Några ord om de 32 kronorna per dag. Fru Bernström sade att det inte i så stor utsträckning som man kanske tror är ekonomiska skäl som hindrar männen från att stanna hemma. Jag är dock helt övertygad om att de 32 kronorna kommer att hindra ensamstående mödrar från att förkorta sin arbetstid under så lång tid som den nionde månaden ger utrymme för, alltså under fyra månader, och få en ersättning med 4 kr. i timman. Det måste i sanningens namn utgöra ett ekonomiskt hinder, om man inte är alldeles blind för realiteter.
Herr talman! Jag skall villigt erkänna — det stack jag inte under stol med ens i mitt inledningsanförande — att jag tycker att det är bättre 7 med en obligatorisk uppdelning. Men jag tycker också att man i ärlighetens namn skall erkänna de nackdelar som följer med en sådan. Det har oppositionen i och för sig gjort, eftersom den vill att försäkringskassan skall kunna bevilja befrielse. Det skall fru Håvik väl inte behöva förneka. Man bör vara medveten om riskerna. Det är inte just den obligatoriska uppdelningen som är det dåliga i socialdemokraternas förslag — jag tycker att obligatoriet är ett bra förslag.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas bl.a. överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om de finansieringsfrågor för sjukvården som har samband med sjukförsäkringen. Liksom i tidigare överenskommelser erhåller sjukvårdshuvudmännen kompensation för kostnadsutvecklingen inom de områden av sjukvården där sjukförsäkringen direkt medverkar i finansieringen. Detta gäller framför allt i den decentraliserade distriktssjukvården, vars fortsatta utveckling därigenom underlättas. Från socialdemokratiskt håll ställer vi oss positiva till en sådan inkomstförstärkning för landstingen och därav följande höjning av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen. Till utskottsbetänkandet har från den socialdemokratiska utskottsgruppen fogats tre reservationer och ett särskilt yttrande som jag något närmare skall beröra i mitt anförande. Den föreliggande överenskommelsen med sjukvårdshuvudmännen omfattar bl.a. den ersättning från sjukförsäkringen för sjukvårdande behandlingar som på den socialdemokratiska regeringens förslag infördes i samband med närmast föregående överenskommelse med Landstingsförbundet. Antalet sådana behandlingsersättningar, bl.a. inom hemsjukvården, var redan ett år efter reformens ikraftträdande 1976 uppe i omkring 7 miljoner per år. Det är uppenbart att den år 1975 beslutade behandlingsersättningen har inneburit ett viktigt ekonomiskt stöd till sjukvårdshuvudmännens utbyggnad av hemsjukvården. Det finns anledning att räkna med en fortsatt ökning av antalet sådana behandlingar i hemsjukvården, vilket också förutsätts i den nu föreliggande överenskommelsen, där antalet ersättningsberättigade behandlingar har antagits uppgå till 11 miljoner per år. När man från den borgerliga regeringens sida i olika sammanhang söker tillskriva sig äran av dessa ökade insatser för hemsjukvård, så finns det anledning att stillsamt påpeka att denna positiva utveckling av hemsjukvården faktiskt kommit till stånd efter ett regeringsförslag och genom reformbeslut när vi hade en socialdemokratisk regering. Om någon skall ha äran av denna positiva utveckling, så tycker jag nog att det är sjukvårdshuvudmännen som med detta stöd har fått i gång en ökad hemsjukvård. Från socialdemokratiskt håll har vi i ett särskilt yttrande till utskotts betänkandet framhållit att dessa insatser för hemsjukvården är viktiga, men att man inte får förledas tro att man därigenom skulle ha löst de grundläggande problemen inom långtidssjukvården. För att lösa denna stora fråga behövs det enligt vår uppfattning en planmässig utbyggnad av långtidssjukvården med ekonomiska insatser av en helt annan storleksordning. Att denna uppfattning delas av sjukvårdshuvudmännen framgår av att Landstingsförbundet vid sina i propositionen redovisade överläggningar med regeringen har begärt ett särskilt ekonomiskt stöd för långtidssjukvårdens utbyggnad — en begäran som regeringen då avvisade. Det är vidare beklagligt att den borgerliga riksdagsmajoriteten sagt nej till det socialdemokratiska förslaget i motion 1976/77:270 om att staten utöver sjukförsäkringens bidrag till hemsjukvården redan nu skulle gå in och lämna landstingen ett statsbidrag till driftkostnaderna för långtidssjukvårdens utbyggnad.

Det skulle vara av intresse att från utskottsmajoritetens talesman, herr Hörnlund, som ju har rik erfarenhet på sjukvårdsområdet, få veta hur han ser på möjligheterna att utan ett kraftigt statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen kunna genomföra den erforderliga utbyggnaden av långtidssjukvården. Det skulle också vara klargörande att få veta om herr Hörnlund med sin erfarenhet som landstingspolitiker delar vår uppfattning om nödvändigheten av att på sjukvårdsområdet prioritera utbyggnaden av distriktssjukvården och långtidssjukvården. Jag hoppas att det finns en samstämmighet mellan mig och herr Hörnlund i dessa viktiga frågor. Jag vill härefter, herr talman, ta upp de tre reservationer som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har fogat till utskottsbetänkandet. I reservationen 1 redovisar vi vår principiella syn på frågan om patientavgifterna inom den allmänna sjukvården. Det behövs enligt vår mening en ökad uppmärksamhet på dessa frågor så att utvecklingen inte leder bort från de grundläggande principerna om en i stort sett fri sjukvård och med en låg enhetlig avgift för läkarvård. För socialdemokratin är det ett grundläggande krav att ekonomiska och sociala faktorer inte får avgöra människornas vårdmöjligheter. Det är vårdbehovet som skall vara avgörande. Genom att sjukförsäkringen tillförsäkrar alla en sjuklön som kompensation vid sjukdom finns en garanti för att alla på lika grunder skall kunna söka sjukvård. Inom ramen för sjukförsäkringen ges också rätt till i princip fri sjukhusvård och garantier för läkarvård till en låg enhetlig avgift. För socialdemokratin är det en angelägen uppgift att slå vakt om dessa betydelsefulla sjukförsäkringsförmåner. Sjukförsäkringen skall ha en dubbel funktion genom att tillförsäkra patienterna förmåner av låga enhetliga avgifter och genom att i kollektiva former tillförsäkra sjukvårdshuvudmännen finansiella resurser för en tillräckligt utbyggd sjukvård. Vi tar bestämt avstånd från de tankegångar som förts fram i den allmänna debatten från företrädare för borgerliga partier om en större finansiering med patientavgifter för sjukvård och från Svenska arbetsgivareföreningen om försämrade sjukpenningförmåner. Det finns skäl att understryka detta med anledning av det föreliggande regeringsförslaget om höjda patientavgifter och höjt sjukpenningavdrag. I detta sammanhang finns det anledning peka på att vid sjukhusvård blir det genom sjukpenningavdragets höjning till 30 kr. om dagen inte mycket kvar av sjukpenningen då en låginkomsttagare behöver ligga på sjukhus. Inte minst denna utveckling i fråga om sjukpenningavdraget finner vi oroande. Förslaget i kompletteringspropositionen innebär med sin försämring av läkemedelsrabatteringen ett ytterligare steg på den väg som den borgerliga regeringen slagit in på. Enligt socialdemokratins mening bör den fortsatta utvecklingen ta sikte på att i ökad omfattning finansiera sjukvården i kollektiva former genom sjukförsäkringen och mindre genom patientavgifter och sjukpenningavdrag. Med den viktiga deklarationen yrkar jag bifall till reservationen 1. I propositionen som ligger till grund för utskottsbetänkandet läggs fram förslag or: en höjning av socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen med 1,6 procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1978, dvs. från 8 till 9,6 926 av löneunderlaget. Motiveringen för avgiftshöjningen, som kan beräknas till omkring 3000 milj.kr. per år, är dels ett konstaterat underskott i sjukförsäkringens finansiering, dels kostnadsökningar för försäkringen till följd av de i propositionen redovisade nya ersättningsbeloppen till sjukvårdshuvudmännen och det i propositionen 1976/77:117 framlagda förslaget om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Som jag tidigare nämnt ställer vi oss från socialdemokratiskt håll bakom förslaget om en höjning av arbetsgivarnas socialförsärkingsavgift till sjukförsäkringen. Med beaktande av de förbättringar i förhållande till regeringens förslag som vi i annat sammanhang har föreslagit i föräldraförsäkringen skulle arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen behövt fastställas till 9,65 926 av löneunderlaget. Vi beklagar att riksdagsmajoriteten genom beslutet nyligen om familjepolitiken inte har antagit våra förslag om dessa förbättringar i föräldraförsäkringen. Därigenom har reservationen 3 i det nu föreliggande utskottsbetänkandet tyvärr förfallit, och jag har därför inte anledning att nu ställa något yrkande beträffande denna reservation. I reservationen 2 har vi från den socialdemokratiska utskottsgruppen funnit anledning för riksdagen att reagera mot den av regeringen tilllämpade behandlingsordningen i fråga om inrättandet av en enhet vid SBL för bekämpning av sjukhusinfektioner. Jag skall inte nu ta upp tiden med att försöka beskriva regeringens underliga turer i denna enligt vår uppfattning mycket viktiga fråga, utan jag hänvisar här till utskottsbetänkandet. I reservationen föreslår vi att riksdagen för budgetåret 1977/78 anvisar ytterligare 700 000 kr. utöver vad riksdagen tidigare beslutat till förslagsanslaget Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation nr 2. Beträffande de övriga frågor som behandlas i utskottets betänkande har vi från den socialdemokratiska utskottsgruppen inte funnit anledning att avge några reservationer. I vad gäller de s.k. fritidspraktikerna finner vi det tillfredsställande att utskottet med anledning av vår motion 1569 har klargjort att de nya anslutningsreglerna skall omprövas, om dessa regler — t.ex. i fråga om volymbegränsningen — skulle få andra effekter än som förutsatts i förslaget från riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation. I den viktiga frågan om de handikappades möjligheter att få tillgång till egen bil som har tagits upp i den socialdemokratiska partimotionen 1298 begär utskottet snarast ett förslag från regeringen. Slutligen finner vi det från den socialdemokratiska utskottsgruppen också vara av stor betydelse att utskottet med anledning av socialdemokratiska motioner har ställt sig positivt till en bättre lösning snarast möjligt av pensionärernas och de lågavlönades situation vid längre sjukhusvistelser. Herr talman! Det är angeläget att de riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen fastställde för hälsooch sjukvårdens fortsatta utbyggnad fullföljs. Vissa områden måste ges en särskild vikt vid fördelningen av sjukvårdens resurser. De förebyggande insatserna måste ställas i förgrunden för en offensiv hälsopolitik. Genom en målmedveten utbyggnad av den decentraliserade distriktsvården vid vårdcentraler och läkarstationer skall alla tillförsäkras en lättillgänglig, taxebunden hälsooch sjukvård i närmiljön. Långtidssjukvården måste ges förtur i hälsooch sjukvårdens utbyggnad och tillförsäkras ökade personalresurser. Hemsjukvården skall utvecklas för att ge de äldre större möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö. En helhetssyn i vårdoch behandlingsarbetet är av stor betydelse. Hälsooch sjukvården måste därför i ökad utsträckning samverka med socialförsäkringen, socialvården och arbetsvården. Sjukförsäkringen skall medverka till utvecklingen av en hälsooch sjukvård som ger alla lika rättigheter.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

Herr talman! Den debatt om sjukvården som i dag äger rum är den tredje i ordningen på drygt en månad. Dagens debatt rör i huvudsak avgifterna. Den behandlar frågan om hur mycket skattemedel som skall tas i anspråk och i vilken utsträckning de sjukvårdssökande själva skall betala. Men när sjukvårdsavgifterna diskuteras kan man inte komma ifrån inriktningen av sjukvården i stort. Debatten kan alltså inte skiljas från frågan om vilken sjukvård vi vill ha. Den nuvarande och den tidigare i år beslutade inriktningen av sjukvården är till sin natur defensiv. Den är också underordnad de ekonomiska realiteter som kommuner och landsting lever under. Debatten har i stor utsträckning gällt de stigande vårdkostnaderna. Inte minst har detta varit en utgångspunkt för det utredningsarbete som bedrivs i socialstyrelsens regi. Det har också varit en av grunderna för återkommande borgerliga krav och ökad privatisering av vården. I detta betänkande från socialförsäkringsutskottet tillstyrker också utskottet — på förslag av den borgerliga regeringen — en höjning av patientavgiften för den enskilde och ett underlättande av privatiseringen av sjukvården. Riksdagen beslutar om dessa höjningar av sjukvårdsavgifterna för patienterna på samma gång som de flesta människor i det här landet tvingas till kraftiga reallönesänkningar. Samtidigt som de lönearbetande får mindre pengar att röra sig med kommer samma riksdagsmajoritet — socialdemokrater och borgare — också att låta dessa drabbas av högre avdrag från sjukpenningen för vård vid sjukvårdsanläggning. Denna inriktning med höjda patientavgifter går stick i stäv mot de intentioner som borde vara en självklarhet i vårt samhälle. Vi har råd med en helt fri sjukvård och vi har råd att ge invånarna en offensiv och samhällspåverkande hälsooch sjukvård. Det gäller bara vad som skall prioriteras i samhället. Att borgarna inte vill prioritera sjukoch hälsovården är ingen nyhet. Den som kan betala skall ha möjlighet till den bästa vården. Det är den vägen som borgerligheten slår in på också här i riksdagen i och med detta betänkande. För vpk:s del ser vi sjukvården som en social rättighet — en rättighet som ingen skall kunna ta ifrån någon och som ingen med pengar skall kunna köpa sig mer eller bättre av. Här vill jag konstatera att vpk:s enträgna arbete för att bilen skall erkännas som ett tekniskt hjälpmedel för rörelsehandikappade har gett resultat i utskottet enligt det här betänkandet. Vi har under flera år drivit frågan men mött ett kompakt motstånd från de andra partierna. Utskottet har med skrivningar i betänkandet ställt samma krav på regeringen som vi gjorde i vår motion. Det är bra att utskottet nu äntligen har tagit det här kravet på allvar. Vänsterpartiet kommunisterna delar De handikappades riksförbunds syn på bilen som ett tekniskt hjälpmedel för förflyttning längre och kortare sträckor. Den begränsning som f.n. gäller kommer med den nya syn som utskottet nu har att falla bort. I varje fall tolkar jag skrivningen på det sättet. F.n. gäller att ett inkomstprövat bidrag utges till förflyttningshandikappad som behöver egen bil för förvärvsarbete eller yrkesinriktad utbildning. Den begränsningen svarar inte mot behoven för den handikappade att bryta sin isolering och få del av det allmänna utbudet av kulturella och andra evenemang. Den rörelsehandikappade behöver bilen, trots att det finns ett visst utbud av färdtjänst. Dessa två möjligheter skall komplettera varandra. I vpk-motionen ställer vi oss bakom de beräkningsregler för kostnadsfördelningen som handikapputredningen lade fram. Utredningen föreslog att den enskilde själv skall stå för 10 926 av anskaffningskostnaderna, kommunerna för 30 26 och staten för 60 96. Enligt vår mening bör även körkortsutbildningen vara bidragsberättigad, så att alla rörelsehandikappade oberoende av den enskildes sysselsättning skall kunna erhålla körkort. Vi betraktar utskottets skrivning och riksdagens beställning hos regeringen rörande dessa krav som en framgång och emotser en proposition från regeringen med det snaraste. Tyvärr är det inte alla angelägna frågor som röner samma positiva svar från utskottet. Detta gäller exempelvis frågan om patientavgifterna vid sjukvårdsbehandling. Vpk har i motionerna 959 och 1593 yrkande 3 krävt att patientavgifterna skall slopas vid sjukvården. Avgifterna inom den öppna vården grundas på ett system där patientavgifterna bara utgör en mindre del. Denna del är f.n. 15 kr., men föreslås i betänkandet och i propositionen höjd till 20 kr. Detta ligger i linje med den överenskommelse som träffats mellan sjukvårdshuvudmännen och regeringen. Enligt denna överenskommelse skall försäkringskassan ersätta sjukvårdshuvudmännen med 93 kr. per läkarbesök. Det nuvarande systemet var naturligtvis en förbättring när det infördes liksom den rabattering av besök som sedermera införts med hjälp av 15S-kort och liknande. Men samtidigt kan vi konstatera uppenbara nackdelar. Den direkta patientavgiften utgör en ringa del av landstingens inkomster, medan däremot administrationskostnaderna är avsevärda. Införandet av rabattering ökar naturligtvis ytterligare de administrativa kostnaderna. Systemet prioriterar på ett olyckligt sätt de specialiteter som har en relativt teknisk-medicinsk inriktning med möjlighet till många läkarbesök per tidsenhet. Däremot blir det kostsammare för landstingen att bygga ut verksamheten på de områden där den är inriktad på långvariga samtal och socialmedicinskt präglat utredningsarbete. Systemet med patientavgifter försvårar en integration med den öppna socialvården, där befattningshavarna av naturliga skäl inte tar ut någon avgift vid besöken. I den mån patientavgifterna har någon återhållande effekt på efterfrågan av sjukvård är det en effekt som i första hand drabbar de socialt svagaste grupperna i samhället, grupper där man har den högsta sjukligheten. Vpk föreslår därför att patientavgifterna helt slopas i den öppna vården och att sjukvårdshuvudmännen i stället kompenseras av försäkringskassan. För att täcka detta medelsbehov föreslår vi en motsvarande höjning av avgiften till sjukförsäkringen för arbetsgivare m.fl. Detta ger också möjligheter att utarbeta ett ersättningssystem som likställer olika specialiteter och besök hos olika personalgrupper inom sjukvården. I detta sammanhang vill vi också yrka avslag på regeringens av utskottet tillstyrkta förslag att höja sjukpenningavdraget från 20 kr. till 30 kr. vid sjukhusvård. Denna höjning kanske kan förefalla kostnadsmässigt motiverad för sjukvårdshuvudmännen, men för dem som drabbas mest, dvs. de lågavlönade och pensionärerna, kan den inte accepteras. Konkret innebär den 50-procentiga höjningen en merkostnad på 300 kr. i månaden för den som vårdas på sjukhus. Detta är orimligt, då det för dem som har låga inkomster inte är möjligt att klara utgifter som hyra, telefon, elektricitet och andra löpande kostnader på det som blir kvar. För att kompensera ett sådant uttag från sjukförsäkringen fordras en lönehöjning på ca 3 kr. i timmen. Av den anledningen yrkar vi avslag på utskottets hemställan under mom. 4 och den förändring av lydelsen som föreslagits av 3 kap. 4 § lagen om ändring i lagen om allmän försäkring. Vpk är motståndare till privatiseringen av sjukvården. Vi anser förslaget om möjlighet att ansluta s.k. fritidspraktiker till sjukförsäkringen vara ett steg på vägen mot privatisering. Men det kan inte vara rimligt att försöka förbättra den öppna vården genom att ge ytterligare möjligheter till fritidspraktiker. I förra veckan debatterades frågan om folkpartiets husläkarsystem mellan fröken Hjelmström och herr Romanus, så den saken finns det inte någon anledning att gå in på nu. Men nog förefaller det som om de åtgärder som nu föreslås är ett försök att skapa resurser till husläkarsystemet, resurser som skulle komma till bättre användning i den öppna vården. Vpk vill därför yrka avslag även på denna punkt. I flera år har vpk motionerat om fria glasögon. Vid varje tillfälle har detta yrkande avslagits. Vad som under dessa år tillkommit är fria glas ögon för barn och ungdom under 19 år. Det är givetvis bra, men vi anser att det är otillräckligt. Kostnaderna för glasögon är inte obetydliga och har inte minst under senare år skjutit i höjden. Behovet av glasögon är enligt vår mening att jämställa med behovet av övrig sjukvård, och därför bör fria glasögon ingå i sjukförsäkringssystemet. I motsats till utskottsmajoriteten anser vi således att de här kostnaderna bör ingå i sjukförsäkringssystemet. Det andra yrkandet i motionen 699, beträffande kostnader för reparation eller nyanskaffning av glasögon som skadats i arbete, avstyrktes av utskottet med motiveringen att detta bör ordnas inom ramen för TFY. Utskottet menar att det är enkelt att lösa problemet och att det endast är fråga om vissa karensbestämmelser. När det gäller TFY måste emellertid skada på person föreligga för att ersättning för glasögonskada skall komma i fråga. Om endast mindre blessyrer uppstår, som ej erfordrar läkarvård eller sjukskrivning, ersätts inte förstörda glasögon. Sedan är det tyvärr så, att alla arbetsköpare i det här landet inte har skrivit avtal med fackföreningarna. Därigenom hamnar också en hel del utanför TFY försäkringen. Elektrikerförbundet har behandlat frågan och undersökt möjligheten till utökning av försäkringen till att gälla glasögon, även när personskada inte föreligger. Det har visat sig att detta inte går att lösa, inga försäkringsbolag åtar sig saken, varför ett riksdagsbeslut är nödvändigt. Slutligen vill jag, herr talman, beröra frågan om försämringen av delpensionen. Regeringen och utskottet har antagit riksförsäkringsverkets förslag till ändring och anför som motiv att missbruk av delpensionen förekommer. En ändring av bestämmelserna om delpensionen, så att missbruk inte kan ske, måste enligt vårt förmenande göras på ett annat sätt. Den nu föreslagna åtgärden kan nämligen komma att drabba t.ex. anställda som räknat med att efter beviljad delpension få hälften av den lön som utgår för heltidsarbete men som inte får det när verkligheten inte följer det tänkta mönstret. Den som övergått t.ex. till halvtidsarbete och beräknat att få hälften av lönen för heltidsarbete kanske då inte erhåller hälften av den lön han tidigare haft utan får en ytterligare reducering av sin inkomst. I sådana fall skall den enskilde enligt regeringsförslaget även få en reducering av delpensionen. Resultatet blir att inkomsten för delpensionären i stället för att ligga på ungefär 82 96 av heltidslönen kan variera ända ner till 40 96 av denna, sedan både inkomstoch pensionsdelen samräknats. En sådan ordning kan vi inte ställa oss bakom och yrkar därför avslag på detta försämringsförslag. Vi är överens om att missbruk inte skall få äga rum, men däremot får bestämmelserna inte leda till sådana konsekvenser som jag här redogjort för. Det vore intressant om utskottets företrädare eller biträdande socialministern ville lämna några närmare uppgifter om det missbruk som åberopats i detta sammanhang. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till vpk-motionerna 959 och 1593 a) hos regeringen anhålla om en skyndsam prövning av frågan huruvida normalkostnader för anskaffande av glasögon bör infogas i sjukförsäkringssystemet och lagen om allmän försäkring, b) hos regeringen begära skyndsamt förslag till lag om ändring i lagen om allmän försäkring av innebörd att kostnader för reparation av glasögon vilka skadats i arbetet liksom för utbyte av sådana glasögon i sin helhet infogas i sjukförsäkringssystemet. Vidare yrkar jag avslag på utskottets hemställan under mom. 4 samt konstaterar än en gång, att vpk-motionen 687 har tillstyrkts av utskottet och också kommer att bifallas av riksdagen.

Herr talman! Den uppgörelse som vi nu har att behandla tillför sjukvårdshuvudmännen 1 167 milj.kr. Denna uppgörelse har redan enhälligt antagits av samtliga i Landstingsförbundets styrelse representerade partier. Den har också lika enhälligt godtagits i socialförsäkringsutskottet både vad gäller patientavgifterna och vad gäller de pengar som skall tillföras landstingen från sjukförsäkringen. Utskottet står alltså helt enigt bakom dessa 1 167 milj.kr. Pengarna kommer också mycket väl till pass. De senaste årens kostnadsutveckling har drabbat sjukvårdshuvudmännen rätt hårt. Inte minst de kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna har drabbat landstingens personalintensiva verksamhet hårt. Samtidigt har denna utveckling varit parad med uppgörelser om begränsningar i skatteuttaget. Samtaget har detta urholkat landstingens resurser. Landstingen har tömt sina fonder, deras skuldsättning har ökat och deras budgetar är svaga. Därför behövs dessa pengar. Jag skall här endast beröra ett par av de frågor som uppgörelsen innehåller. Jag vill börja med hemsjukvården. Vi kan väl alla vara ense om att de gamla skall erhålla vård hemmavid så länge som möjligt och att denna vård skall kunna ges såväl av anhöriga som av hemsamariter och annan sjukvårdspersonal. I uppgörelsen med den förra regeringen 1975 beräknades att antalet hemsjukvårdsbehandlingar skulle uppgå till två miljoner per år. Detta kan icke tolkas på annat sätt än att man räknade med att huvuddelen av hemsjukvården skulle ligga utanför uppgörelsen. Så har det också fungerat i olika landsting. En del landsting har, beroende på hur redovisningssystemet varit upplagt, fått ersättning av sin försäkringskassa för all hemsjukvård. Andra landsting har däremot icke fått pengar från försäkringskassorna.

Det blir inte så litet pengar per hemsjukvårdspatient — många sjuka har hemsjukvård under 30 dagar per månad. Det blir 1 200 kr. per hemsjukvårdspatient och månad. Jag hoppas att dessa pengar kommer att användas till utbyggnad av hemsjukvården och framför allt till förstärkning av dess kvalitet. Den andra saken som jag vill beröra är handikapphjälpmedlen. Det verkar som om uppgörelsen skulle innebära en mycket kraftig ökning beträffande dessa hjälpmedel. Vi bör emellertid komma ihåg att utvecklingen går mot att allt fler behöver handikapphjälpmedel. Den utvecklingen hör intimt ihop med äldreutvecklingen. Som alla vet blir de äldre allt fler i det här landet. Vi råkar dessutom ut för flera trafikskador. Samtidigt blir hjälpmedlen dyrare och dyrare genom att allt bättre hjälpmedel kommer till. Det är en utveckling i rätt riktning att det i uppgörelsen ingår en bestämmelse om att 2 kr. per invånare skall gå till handikappinstitutet samt att berörda parter gemensamt leder verksamheten i institutets styrelse. Sedan något om de avgivna reservationerna! Beträffande det allmänna resonemanget om taxenivån kan man väl säga att landstingen när det gäller den öppna vården på egen hand har infört ett högkostnadsskydd. Ingen betalar i dag mer än 110-120 kr. per år för öppen vård, oavsett om den ges av läkare eller om den består av sjukvårdande behandlingar. Därför är de utgifter man kan råka ut för i den öppna vården rätt måttliga. Utskottet tar också upp frågan om situationen för de utförsäkrade patienterna, främst långvårdspatienterna. I avvaktan på en uppgörelse mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet och i avvaktan på att ett förslag framläggs för riksdagen tror jag för min del att sjukvårdshuvudmännen kommer att känna sitt ansvar och att de ser till att ingen drabbas alltför hårt genom att bli utförsäkrad. Samtidigt vill jag påpeka att det är viktigt att dessa frågor blir slutgiltigt utredda och att det i förslaget bör klargöras hur de utförsäkrade på ett klart och enhetligt sätt skall behandlas i framtiden. Utskottet har observerat att inte bara utförsäkrade patienter kan råka i ett besvärligt ekonomiskt läge utan att detta även kan gälla låginkomsttagare med längre vårdtider. Utskottet förutsätter att även deras situation övervägs vid det fortsatta utredningsarbetet inom socialdepartementet. I reservationen 2 tas också upp statens bakteriologiska laboratorium. Det återstår nu ungefär sex månader till den tänkta starten av en enhet vid SBL för bekämpning av sjukhusinfektioner. Här är det fråga om mycket kvalificerat folk. Det är alltså inte helt säkert att denna verksamhet till fullo kan vara i gång vid nyåret 1978. I andra sammanhang har vi fått höra hur svårt det är att behålla personal vid laboratoriet. Det torde därför finnas pengar kvar på grund av att tjänster är vakanta. Medelsanvisningen kan alltså inte vara någon stor fråga. Herr Aspling ställde ett par frågor till mig. En gällde hur landstingen kommer att klara en utbyggnad av långtidssjukvården. Han nämnde också att Landstingsförbundet i förhandlingarna med socialdepartementet hade anfört att speciella pengar borde tillföras landstingen just för långvårdsutbyggnaden. Vi kan konstatera att det vid det tillfället inte fanns någon färdig modell för hur dessa pengar skulle fördelas, men senare har en sådan skisserats internt inom Landstingsförbundet. Jag vill för min del säga att det blir rätt svårt att få en riktigt rättvis modell när det gäller att fördela den här typen av pengar. Samtidigt vill jag påminna om att det pågår förhandlingar mellan de båda kommunförbunden och regeringen. Jag tror att vissa pengar kommer att tillföras huvudmännen den vägen. Men det här är ju kortsiktiga lösningar, och det är inte bra att behöva företa en stor och dyrbar långvårdsutbyggnad bara med lösningar år från år. Därför är det viktigt att den kommunalekonomiska utredningen som också har att behandla skatteutjämningsfrågorna — och när det gäller skatteutjämningen är just äldreutvecklingen en mycket tung bit — söker utforma en mera långsiktig lösning av landstingens och kommunernas ekonomiska problem. Herr Aspling och jag kan nog vara sams om att mera pengar behövs, om landstingen skall kunna bygga ut långvårdssektorn på ett rätt och riktigt sätt. Emellertid är det väl också dags att konstatera att det inte blir så lätt att få tag i de här slantarna. Vi hade under 1960-talet och de första 1970-talsåren en kraftig ekonomisk tillväxt i riket, men trots denna kraftiga tillväxt steg de kommunala skatterna raskt. Samtidigt har de indirekta skatterna av olika slag ökat i ett tempo som inte har varit riktigt bra, i varje fall sett ur landstingens och kommunernas synpunkt. Vi kan också konstatera att industriproduktionen 1975 och 1976 har minskat. Läget är alltså inte särskilt lätt. I denna situation står vi inför en kraftig äldreutveckling. Det är under de närmaste 10-15 åren som antalet 70-, 80 och 90-åringar börjar öka på allvar. När herr Aspling ställer frågan om prioriteringen vill jag därför svara, att i det ekonomiska läge som nu ligger framför oss är det riktigt att prioritera en utbyggnad av öppenvården och långvården. Jag skulle vilja lägga till en tredje sak, nämligen den decentraliserade psykiatriska vården. Psykiatrin är i dag inte utbyggd på ett lämpligt sätt; jag tror att på den här tredje punkten borde herr Aspling kunna hålla med mig. Den här äldreutvecklingen gör att trycket ökar också på lasarettens akutkliniker. Trots detta tror jag att vi får lov att prioritera öppenvård, långvård och decentraliserad psykiatrisk vård. Till dessa områden måste pengarna i första hand föras.

Med detta vill jag yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet 1976/77:28.
Herr talman! Jag noterar att herr Hörnlund slår fast att mera pengar behövs för att sjukvårdshuvudmännen på ett planmässigt och kraftfullt sätt skall kunna bygga ut långtidssjukvården som är så väsentlig. Jag är tillfredsställd med att herr Hörnlund på ett så markerat sätt slog fast nödvändigheten av statens ekonomiska stöd på detta viktiga område i fortsättningen. Jag skulle bara vilja tillägga att jag hoppas att landstingen fortsätter att driva denna fråga, som vi redan i januari i år aktualiserade i en motion. Jag tycker att också de gamla borde ha rätt till en försäkring för att få den vård de behöver. Vårt finansieringsförslag avsåg ju en höjd socialförsäkringsavgift, med andra ord en ekonomisk garanti för landstingen när det gäller att få till stånd en planmässig utbyggnad av den angelägna långtidssjukvården. Jag vill också med tillfredsställelse notera att herr Hörnlund så markerat strök under angelägenheten av prioriteringen av utbyggnaden av distriktssjukvården och i det sammanhanget också långtidssjukvården. Kan vi fullfölja dessa huvudlinjer i sjukvårdspolitiken kommer mycket av dagens bekymmer och problem att kunna lösas. Självklart förutsätter detta att vi också får tillgång till läkare till de tjänster som har inrättats och som kommer att inrättas. Jag skall inte gå in på dessa problem just nu. Jag vill också tillägga att frågan om den psykiatriska decentraliserade vård som herr Hörnlund tog upp också är angelägen. Jag vill bara nämna att när vi verkade i socialdepartementet var det just dessa tre områden som vi såg som ytterst angelägna. Vi har markerat att vi i fortsättningen måste ha en skärpt uppmärksamhet vad gäller patientavgifterna. Detta gäller inte minst sjukpenningavdragets höjning till 30 kr. om dagen. Höjningen skapar utan tvekan problem för många människor. Vi skall komma ihåg att dessa pengar också är beskattade. För många kan det bli litet kvar att leva av. I en av våra reservationer har vi tagit upp denna fråga. Det är viktigt att principen om en i stort sett fri sjukvård med låga enhetliga avgifter upprätthålls, annars kommer vi snett i dessa frågor i fortsättningen.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är kanske främst det särskilda yttrande av herr Aspling m.fl. som är fogat till utskottets betänkande. I det sägs att den borgerliga regeringens och riksdagsmajoritetens bristande förmåga att medverka till en snabb lösning av denna stora fråga, nämligen långtidssjukvårdens utbyggnad, ger ett beklagligt intryck av bristande socialt ansvar för de gamla i vårt samhälle. Detta, herr talman, är ett förvånansvärt uttalande. Är det något som stått i centrum för vår uppmärksamhet inom den nya regeringen så är det just omsorgerna om de äldre — solidariteten med äldre, att kunna ge de äldre den medmänskliga omsorg och vård som är värdig det kultursamhälle som de varit med om att skapa. Jag har sagt tidigare — och jag menar att det förtjänar att upprepas - att uppslutningen kring detta mål från alla grupper och alla partier i vårt land i sig är något positivt, i sig är ett styrkebälte, i sig är en trygghet inte minst för våra gamla. Att då enbart för att uppnå kortsiktiga partipolitiska vinningar gå ut och misstänkliggöra regeringens goda vilja eller förmåga till insatser — och därmed väcka oro hos de gamla — är djupt betänkligt och vittnar kanske inte om det sociala ansvar som vi skulle önska. Låt mig därför, herr talman, helt kort sammanfatta något av det som den nya regeringen har gjort i syfte att just förbättra vården och omsorgerna om de äldre. Vi har tillsatt utredningen om vårdens inre organisation, där det klart uttalade syftet är att förbättra patienternas — inte minst långvårdspatienternas — situation och motverka ”löpande-band-principen” i vårdarbetet. Inom kort kommer också utredningen Vård 77 att tillsättas. Den har bl.a. i uppdrag att försöka få fram färre personalkategorier med i stället bredare kunskaper. Vi har just tillsatt expertgruppen för äldresjukvården med uppdrag att snabbt kartlägga de vårdinsatser av olika slag på olika plan, den personal och de kostnader som kommer att krävas för en god och tillräcklig äldresjukvård under de kommande fem resp. tio åren. Detta arbete är avsett att utgöra underlag för de ytterligare insatser som kan komma att behövas, och vi räknar med att arbetet skall kunna presenteras i slutet av innevarande år tillsammans med kommunalekonomiska utredningen. Direktiven till husläkarutredningen eller utredningen om kontinuitet i öppen vård, som den kommer att heta, kommer att tas vid morgondagens regeringssammanträde. Också distriktssköterskorna kommer här in i bilden. Detta med god personkontakt mellan patient och läkare och annan sjukvårdspersonal är ju en fråga som i mycket stor utsträckning berör de gamla, deras trygghet och deras goda omvårdnad. I fråga om hemsjukvården innebär den proposition som vi nu behandlar en fyrdubbling av stödet till landstingen och en möjlig utbyggnad från 10 000 till 35 000 platser, om man räknar med 200 behandlingar per plats. Ersättningsbestämmelserna är också medvetet utformade så att de skall underlätta för landstingen att anställa anhöriga eller hemsamariter som vårdare. Också i övrigt innebär propositionen förslag till en mycket kraftig ökning av ersättningen från försäkringskassan till landstingen, vilket naturligtvis också det är ägnat att underlätta landstingens insatser för de äldre. Totalt är det en ökning med ungefär 940 milj.kr. eller med 43 96. Dessutom pågår förhandlingar med kommunerna och landstingen om ytterligare tillskott i deras svåra ekonomiska situation. Syftet är också här klart uttalat — att underlätta den utbyggnad av barnomsorgen, äldreomsorgen och långtidsvården som är erforderlig. Jag är övertygad, herr talman, om att också socialdemokraterna kommer att ställa upp kring det mesta av detta. Det gläder mig också — och det vill jag uttryckligen framhålla — att socialdemokraterna numera ställer sig positiva till en kvantitativ och kvalitativ satsning på hemsjukvården. Jag delar också helt deras uppfattning att det — trots detta och samtidigt med detta — krävs en fortsatt kraftig utbyggnad av långtidsvården. Landstingen har också mycket ambitiösa utbyggnadsplaner på detta område. Vi är också helt överens om det herr Aspling berört i sin replik — att utbyggnaden i första hand skall koncentreras till långtidsvården, till den öppna vården och till den öppna psykiatriska vården. Men i vilka avseenden skiljer sig då regeringens synpunkter och den socialdemokratiska oppositionens synpunkter? Vad är det som ger socialdemokraterna underlag för påståendet om bristande socialt ansvar för de gamla? Jo, socialdemokraterna har för budgetåret 1977/78 velat satsa 250 milj.kr. för en planmässig utbyggnad av långtidsvården. I gengäld har man i olika sammanhang föreslagit ytterligare höjningar av arbetsgivaravgifterna utöver dem som regeringen har nödgats föreslå. Jag har här i kammaren vid tre tidigare tillfällen påvisat konsekvenserna för sjukvårdshuvudmännen av det socialdemokratiska alternativet till den borgerliga regeringens budget. Men av det särskilda yttrandet från herr Aspling och av hans anförande förstår jag att man från socialdemokratiskt håll inte inser — eller inte vill inse — vad arbetsgivaravgifterna har för konsekvenser för landsting och kommuner. Låt mig därför, herr talman, för fjärde gången från den här talarstolen helt kort rekapitulera situationen. Socialdemokraterna har föreslagit att arbetsgivaravgiften skulle höjas med ytterligare 1,5 96 från den 1 januari i år. Man har dessutom föreslagit en ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften på 0,3 26 från den 1 januari 1978.

Landstingen skulle alltså få 550 milj.kr. mindre i intäkter fram till den 1 juli 1978! Samtidigt har man från socialdemokratiskt håll föreslagit bidraget på 250 milj.kr. för utbyggnad av långvården. Nettoförlusten skulle alltså bli ungefär 300 milj.kr. Den borgerliga regeringen har dessutom föreslagit en höjning av momsen med 3 96 från den 1 juni i år, vilket naturligtvis ger ökade kostnader för sjukvårdshuvudmännen. Detta har socialdemokraterna motsatt sig. Momshöjningen skulle fram till den 1 juli nästa år innebära en kostnad för landstingen om ungefär 190 milj.kr.

Vi har genom en rad åtgärder som jag här räknat upp och genom konkreta insatser på det ekonomiska planet försökt visa att vi sätter omsorgerna om de gamla i centrum. Att då som socialdemokraterna gå ut och misstänkliggöra vår politik och avsiktligt oroa många äldre är kanske inte en särskilt ansvarig oppositionspolitik. Kritisera oss gärna — det är oppositionens uppgift — men gör det med riktiga argument och inte med allmänt misstänkliggörande, som inte har någon täckning i verkligheten! Den kommunalekonomiska utredningen visar att kommuner och landsting kommer att ställas inför mycket stora svårigheter under kommande år. Kommunalskatter på 35-36 kr. år 1985 har nämnts i sammanhanget. Skall vi klara en god och tillräcklig sjukvård kräver det naturligtvis att man inom sjukvården på bästa sätt utnyttjar knappa resurser. Det gäller också att långt bättre än nu ta vara på enskilt initiativ och enskilt engagemang. Vi måste också satsa på åtgärder som så långt möjligt förebygger sjukdom och ohälsa och påskyndar tillfrisknande. Ingen kan i dag säga hur det växande behovet av vård skall finansieras. Men en sak är säker — det kommer att kräva insatser av oss alla i aktiv ålder. Riksdagen har också redan förra året slagit fast att det kommer att krävas en stark koncentration av reformer till omsorger om de äldre, de sjuka och barnen och i övrigt en betydande återhållsamhet med nya åtaganden. Det betyder att dessa områden måste få ta en större del av våra skatteinkomster än hittills — och så långt är nog alla villiga att instämma. Men det innebär också att flertalet andra områden får räkna med en långsammare ökning. Vi kommer framöver att tvingas till en mycket hårdhänt prioritering och kanske också till en omprövning av andra redan gjorda men mindre väsentliga åtaganden för att nå det mål vi alla är så glädjande överens om. Vi som är förhållandevis friska och i aktiv ålder måste helt enkelt räkna med att inte få allt större del av vår löpande konsumtion subventionerad över skattsedeln. Detta är den verklighet vi som väljare och politiker har att anpassa oss till. I valet mellan bättre vård och fler Mallorca-resor kan vi inte längre välja bådadera. Nog borde vi, herr talman, från både regeringens och oppositionens sida kunna hjälpas åt när det gäller att få fram konstruktiva förslag för att garantera tillräckliga resurser för omsorgen om våra äldre. Till sist, herr talman, endast några ord om den reservation som redan har tagits upp av utskottets talesman herr Hörnlund. Den gäller på vilket sätt man skall finansiera den nya enhet som skall inrättas vid statens bakteriologiska laboratorium för att hjälpa till i kampen mot sjukhusinfektioner. Regeringen har föreslagit att statens bakteriologiska laboratorium skall få rätt att överskrida anslaget med 700 000 kr. Socialdemokraterna föreslår att enheten i stället skall finansieras genom ett särskilt anslag på samma belopp. Det intressanta är här att vi har valt att följa exemplen från den tidigare regeringen. I propositionen 34 år 1975, signerad av herr Aspling, förde man fram förslag om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälsooch sjukvården. Herr Aspling anförde bl.a. i den propositionen: ”De kostnader som direkt avser socialstyrelsens tillsynsverksamhet beräknar jag till 700 000 kr. per år, varav 500 000 kr. för undersökningar genom bl.a. SBL. För budgetåret 1975/76 bör socialstyrelsens anslag för statlig läkemedelskontroll få överskridas med högst nämnda belopp för ifrågavarande ändamål, inkl. de förberedelser som behövs före lagens ikraftträdande den 1 januari 1976.” Sedan går herr Aspling i dag ut och talar om regeringens underliga turer! Vad regeringen har gjort är att den har valt precis samma förfaringssätt som herr Aspling valde för två år sedan. Beloppen är f. ö. exakt lika stora nu som då. Att samme herr Aspling, nu i opposition, brännmärker samma förfaringssätt måste kanske anses uppseendeväckande. Det som var rätt och riktigt våren 1975 är alltså fel två år senare. Jag menar för min del, herr talman, att det som var rätt och riktigt 1975 fortfarande är rätt och riktigt år 1977.

Herr talman! Låt mig först säga några ord om reservationen beträffande SBL. Den avser medel till SBL för inrättande av en särskild enhet för bekämpande av sjukhusinfektioner. Vi har reagerat mot själva behandlingsordningen. SBL föreslog i sin anslagsframställning att denna enhet skulle inrättas. Några medel härför beräknades inte i budgetpropositionen. Så väcktes från socialdemokratiskt håll en motion om att denna viktiga enhet borde inrättas snabbt. Då tänkte regeringen om, och i propositionen 1976/77:116 kom förslag om att en enhet skulle inrättas fr.o.m. den 1 januari 1978. Inga medel anvisades. Nog kan man säga, fru Troedsson, att det har varit ett hattande hit och dit i denna viktiga fråga. Jag hänvisar till den debatt som har förts på grundval av socialutskottets behandling av frågan tidigare. Vi lade år 1975 fram en proposition om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar, men det var ett nytt förslag — vi hattade inte fram och tillbaka. Får jag sedan säga bara några ord om skrivningen i vårt särskilda yttrande, som fru Troedsson så reagerade mot. Vi har en mycket saklig bakgrund för den skrivningen — det är inte fråga om något allmänt misstänkliggörande. Vi tog redan i januari upp den viktiga frågan om hur landstingen skall kunna få medel för den fortsatta angelägna utbyggnaden av långtidsvården, och vi har i dag hört av herr Hörnlund att landstingen sannerligen behöver pengar. Vi var medvetna om att det krävdes resurser, och vi lade därför fram ett konkret förslag. Det har den borgerliga majoriteten Vad fru Troedsson har ägnat sig åt här är en sorts sifferexercis. Jag hinner inte på dessa minuter ta upp alla påståendena, märkliga vart och ett för sig. Den borgerliga regeringen har försökt göra gällande att en höjning av socialförsäkringsavgiften med ytterligare 1,5 96 i år skulle vara till men för landstingen. Det sade också fru Troedsson nyss. Låt mig därför säga följande. Vårt förslag var ett led i strävandena att underlätta avtalsrörelsen. Löntagarna var också beredda att räkna av arbetsgivaravgiftshöjningen i samband med uppgörelsen. Jag är förvissad om att när regeringen sett den långdragna utvecklingen av avtalsrörelsen så önskar den att den inte hade rivit upp den socialdemokratiska regeringens skatteuppgörelse med LO och TCO. Man skall ju se det här i sitt sammanhang. Och anmärkningen om att höjningen av socialförsäkringsavgiften tar bort löneutrymmet drabbar ju även den borgerliga regeringen för den halva finansiering av skattesänkningen som man nu har genomfört. Glöm inte bort detta, fru Troedsson. Det går inte att komma ifrån det här med sifferexercis.

Herr talman! Här kan man konstatera att varken utskottets talesman eller statsrådet Troedsson så mycket som med ett enda ord berörde eller ville försöka ge en förklaring till det missbruk man påstår föreligger när det gäller delpensionen. Man har i stället föredragit att glida tyst förbi detta, och det är också kanske avsikten, för att därigenom inte behöva få en debatt om den försämring som det här ändå innebär. Låt mig ta ett exempel. Inom det jobb där jag normalt är verksam, elektrikerjobbet, har en del sökt och beviljats delpension. De har varit på ackordsarbete när de heltidsarbetat tidigare, men deltiden har inte alla gånger gett samma möjligheter till de ackordsarbeten som de tidigare sysslat med. Detta har inneburit att många av dessa elektriker i dag i stället för att vara ute på sådana jobb sitter på företagen i väntan på att få möjlighet att jobba med sådana här ackordsarbeten eller liknande. Och för den här väntetiden blir det inte mindre än ungefärligen en 50-procentig reduktion av den normalt utgående lönen.

Jag tycker inte att det här är sådana regler som man bör ha för att klara ett eventuellt missbruk. Vi ser här klart och tydligt att reglerna slår emot dem som utnyttjar delpensionen och som inte får de arbeten de normalt skulle ha sysslat med. Sedan kan man bara konstatera att utskottet, när det avstyrker vårt yrkande på den här punkten, har fattat motionen på så sätt att det skulle vara en begränsning av möjligheten att använda sig av delpension. Det är det inte alls fråga om.